Herr talman! Som Nils-Erik Söderqvist säger är det mycket som är positivt med kunskapslyftssatsningarna. Jag och Folkpartiet, som genom åren har varit positiva till satsningar på vuxenutbildning och som vill hitta ett system som håller, vill ändå ställa följande fråga: Är det inte dags, särskilt ur utbildningsutskottets synpunkt, att göra en vanlig skolmässig utvärdering av kunskapslyftet? Väldigt mycket av de fakta som vi har fått handlar om kvantitet, statistik och kommunernas kostnader.

Herr talman! Ulf Nilsson frågar efter en utvärdering. Vi har i dag fått höra att det har gjorts en sådan. I den första delen har man frågat dem som finns i verksamheten hur de uppfattar den. Är man missnöjd? Tycker man att det är si eller så, eller vilken uppfattning har man? Det visar sig att över 80 % är mycket nöjda med kunskapslyftet och med den verksamhet som de befinner sig i. Även om det är för tidigt att nu säga vad som kommer att hända, kan inte jag påminna mig någon verksamhet som varit så utsatt för utvärderingar som just kunskapslyftet. Jag tror att det som kommer att ske i olika sammanhang under det närmaste året kommer att bekräfta det intryck som vi som är ute och möter kommunerna, utbildningsanordnarna och dem som deltar i kurserna har, nämligen att man är mycket nöjd. Detta är en av de allra bästa satsningar som vi har gjort utbildningspolitiskt. Jag tycker alltså inte att Ulf Nilsson skall vara så bekymrad för just detta.
Herr talman! Det kan ändå inte ha undgått Nils Erik Söderqvist att det har förts en debatt om det här. Vi har inte någon statistik över i hur många fall elever har avbrutit utbildning därför att de inte har fått rätt undervisning. Det har t.ex. nämnts att det i Linköping inte fanns datorer på datorkursen osv. Jag vill inte svartmåla och absolut inte säga att det är ett helhetsintryck, men bristen i alla de utvärderingar som Nils Erik Söderqvist talar om och som även Kunskapslyftskommittén har framhållit, är att dessa inte är traditionella utvärderingar av hur den här verksamheten fungerar som skola. Vi har fått statistik, uppgifter om att människor tycker att det är trevligt att gå på kurserna osv. Jag tror att finns många bra utbildningsanordnare, kommunala och andra, som gör mycket av detta, men jag undrar ändå om vi inte kunde vara överens om att det vore angeläget att snabbt få in uppgifter om hur det fungerar med betyg och med utbildade lärare och även vilken anställningsbarhet man verkligen uppnår när man har genomgått kunskapslyftet.
Herr talman!

En poäng med detta är att vi prövar olika former av satsningar, med olika pedagogiska uppläggningar. Det är detta som är spänningen i det hela, och utvärderingen kommer att ge besked på dessa punkter. Om man skulle haka upp sig på att det på en och annan plats i landet tillfälligt finns bekymmer, skulle vi nästan inte kunna göra någonting. Jag tror att den utvärdering som vi har sagt skall ske bör genomföras i den takt och i den ordning som har angivits. Den kommer att bilda ett mycket bra underlag för den utformningen av vuxenutbildningen efter år 2002.
Herr talman! Kunskapslyftet ger stora möjligheter och är något i den anda som Kristdemokraterna alltid har efterlyst, dvs. en varvad utbildning vad gäller teori och arbetsmarknad. Det som förvånar mig är att kunskapslyftet är så kvinnodominerat. I all statistik är kvinnor mest utbildade och gör minst avhopp. Vad är det som behövs för att intressera männen? Vi kanske behöver knyta ihop arbetsmarknaden också på ett annat sätt, kanske få fram någon sorts personliga kontrakt, så att kunskapslyftet skall kunna leda till ett arbete eller en högskoleplats. Trängseln där blir ännu större i och med att högskolebehörigheten krävs av alla inom gymnasieskolan. Vad är det som behövs för att få männen till kunskapslyftet?
Herr talman! Det som Ulla-Britt Hagström tar upp är ett bekymmer, som jag sade i mitt anförande. Vi vet att kvinnorna som grupp har en högre utbildningsnivå än männen i just det här sammanhanget, och vi vet att kvinnorna dominerar i kunskapslyftet. Här måste vi göra ytterligare ansträngningar för att försöka förmå män att gå från arbetslöshet in i kunskapslyftet. Vi skall naturligtvis rikta det främst till dem som har den lägsta utbildningen, precis som vi har sagt. Jag tror att vi skall vara medvetna om att tröskeln är högre för många i den här gruppen av män. Jag tror, som jag sade i mitt anförande, att den del av kunskapslyftet som har haft en yrkesinriktning är bra och verksam. Om vi kan hitta sätt att ytterligare utveckla det tror jag att det blir lättare att motivera den gruppen att gå in. Man kan göra det mera praktiskt och mera handfast och se till att varva det med baskunskaper i kärnämnen där det finns luckor att fylla igen.
Herr talman! Det var intressant att Nils-Erik Söderqvist sade att det finns pengar för alla platser Jag fick i går ett telefonsamtal från en av det fåtal män som studerar inom kunskapslyftet - det är ju bara en tredjedel män. Han går tillsammans med fem kamrater en datautbildning på 42 veckor som började för fyra veckor sedan. Efter fyra veckor, just i går, fick han ett brev från CSN, som sade att pengarna var slut för nästa år och att han inte får behålla sitt studiebidrag. Det gör att de här fem männen nu kommer att sluta om en och en halv vecka. Jag kommer förstås att hälsa till honom och säga att det som står i brevet är fel, därför att i riksdagen talar socialdemokraterna om att det finns pengar till dessa platser. Det är väldigt glädjande om det verkligen är sant, men jag betvivlar det. Jag talade också med Folkbildningsrådet för en vecka sedan, och de sade att av de 50 000 - det var det jag nämnde i mitt anförande - som sökt stöd för nästa år och alltså redan kommit in på kunskapslyftet är det 27 000 som får stödet och 23 000 som har fått nej. Är det också lögn, Nils-Erik Söderqvist?
Herr talman! Till Lars Hjertén skall jag säga att det handlade om att konstatera att det finns pengar för 50 000 platser under 1999. Vi tillför nu 10 000 nya platser till kunskapslyftet ovanpå den gamla nivån. För 1999 tillförs UBS en halv miljard ytterligare. Om man räknar in vuxenstudiestödet, svux och svuxa, anslår vi över 800 miljoner kronor. Vad vi inte kommer ifrån är att det även finns begränsningar i våra möjligheter. Vi kan alltså inte ge alla chansen att få del av de här platserna. Trycket ökar, och även vi har en begränsning i fråga om att ge alla möjlighet att komma in. Men det är viktigt att konstatera att vi ökar satsningen. Det är häpnadsväckande att just Lars Hjertén och Moderata samlingspartiet tar upp detta, eftersom de inte vill bidra till en ökning utan tvärtom vill skära bort en fjärdedel av verksamheten och satsningen.
Herr talman! De platser som vi har föreslagit finns det också studiebidrag till. Det är skillnaden mellan oss och Socialdemokraterna. Nu backade Nils-Erik Söderqvist. Han sade alltså att det finns vissa begränsningar. Det är precis vad som finns. Det som är tragiskt är att folk som är studieovana och som påbörjade en utbildning för bara fyra veckor sedan nu får ett brev där CSN meddelar att pengarna är slut och att de inte kan fortsätta sina studier om bara ett par veckor. Därför blir det inte någon fortsättning för de här männen, som var ganska få på sin kurs. Vi tycker inte alls illa om kunskapslyftet. Jag har aldrig hört någon moderat tala illa om vuxenstudier. Däremot har vi talat mycket om kvalitetskrav även när det gäller vuxenutbildning. En ny minister, Björn Rosengren, som väl inte är helt obekant för Nils-Erik Söderqvist, intervjuades så fort han hade tillträtt sitt nya ämbete. Han fick en fråga om just vuxenutbildningssatsning och satsning på nya jobb. Han sade så här: Jag tycker nog att det har varit för mycket volymresonemang när det gäller satsningar under de senaste åren men för lite kvalitetstänkande. Björn Rosengren är varken moderat eller talar illa om kunskapslyftet, men han säger precis samma sak som vi.

Herr talman! Till att börja med måste jag ifrågasätta debattordningen med anledning av utbildningsfrågornas behandling i kammaren. Jag anser att de är alltför viktiga för att hanteras på det sätt som kammarkansliet nu har lagt upp debatten på. Inte nog med att debatten ryckts sönder av flera ajourneringar, utan upplägget innebär också att debatten blir ostrukturerad. Vi kommer att se flera exempel på det längre ned i talarordningen. IT i skolan innebär utmaningar och möjligheter beroende på hur det hela hanteras. Det är ett av verktygen i en omfattande och betydelsefull brytningstid som kommer att påverka alla områden av samhället. Vi ser redan nu hur dessa förändringar påverkar människors vardag, yrkesroll, prioriteringar och val. Skall Sverige ha en framträdande plats och dra fördel av den utveckling som pågår av ökad globalisering och internationalisering är det nödvändigt med satsningar på informationsteknik i skolan. Den moderata uppfattningen är att skolan är nyckeln till en bred användning av informationsteknik. Kort sagt måste vi bli fler som använder den nya tekniken. Alla måste bli delaktiga. Vi satsar därför 3,5 miljarder kronor under de närmaste tre åren för att göra det möjligt att med hjälp av IT förnya, modernisera och utveckla skolan. Regeringen satsar i budgetpropositionen 340 miljoner kronor år 1999, 500 miljoner år 2000 och 650 miljoner år 2001. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Det räcker inte. Det visar mer på en socialdemokratisk tvehågsenhet än på en vilja att ta krafttag i de satsningar som är nödvändiga. Vi föreslår 800 miljoner kronor det första året följt av 1 350 miljoner år Även den moderata satsningen anser jag vara i underkant i jämförelse med vad som verkligen behövs. Det finns en del bra saker att ta fasta på när det gäller informationsteknikens användande i regeringens skrivelse Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan. Men skrivelsen är lite av en önskelista - en önskelista just därför att den inte följs av de nödvändiga anslag som krävs. Den större satsning som vi gör är nödvändig för att klara det framtida åtagande som det innebär att utveckla, modernisera och förnya skolan. Att integrera datoranvändningen i all undervisning och i alla ämnen är enligt vår mening den viktigaste pedagogiska förnyelseuppgiften de närmaste åren. Utbyggnad av den informationstekniska infrastrukturen, utbildningsprojekt för att höja lärarnas IT-kompetens samt satsningar på distansutbildning är också nödvändiga. Vi föreslår även att landets alla skolor senast vid utgången av år 2000 bör vara anknutna till Internet med bredbandsnät. Vi vill också öka antalet samarbetsavtal med internationellt ledande skolor och universitet avseende distansutbildning. Utvecklingen är spännande - inte minst det faktum att den nya tekniken öppnar möjligheterna till ökad individualisering både för elever och lärare, och det kommer att leda till förändringar. Det fria sökandet efter kunskap kommer att påverka samhällets alla delar. Det är en utveckling som vi moderater välkomnar. Med det instämmer jag i de yrkanden som tidigare har framförts av moderata företrädare i kammaren.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag delar Tomas Högströms synpunkter på debattupplägget. Det kan vara trevligt att någon gång hålla med moderater. Människors kunskaper blir mer och mer betydelsefulla i dagens och morgondagens värld. Nya förhållanden kräver nya insikter. Människor måste ha kunskap och bildning för att kunna delta i samhällsbygget. För människan som ingår i ett socialt, ekologiskt och historiskt sammanhang är förståelse en avgörande faktor för aktivt deltagande och delaktighet. Utbildningssystemet, från förskola till högskola, är en grund för samhällsbygge och samhällsmakt. Vänsterpartiet menar att utbildningssystemet på många sätt speglar det rådande samhället. I samhället finns orättvisor, ojämlikhet, segregation och brist på demokrati som också ibland återfinns på olika håll inom utbildningssystemet. Men Vänsterpartiet menar att utbildningen kan göras till ett verktyg för demokratisering, för jämställdhet och för minskning av klassklyftorna. Genom demokratiska arbetsformer, en kritisk och ifrågasättande kunskapssyn och nära kontakter med det övriga samhället kan utbildningen bli en progressiv kraft. Vänsterpartiet anser att utbildning är en rättighet. En likvärdig utbildning innebär att man tar hänsyn till att människor har olika erfarenheter, olika social bakgrund och olika kön och kulturtillhörighet. Skall utbildningssystemet aktivt kunna motverka klass och könsskillnader i samhället måste resurserna fördelas utifrån behov. De mål för utgiftsområdena 15 och 16 som anges i regeringens budgetproposition är, som målformuleringar ofta är, ganska vaga. Vänsterpartiet konstaterar dock att regeringens målsättningar rymmer ambitioner om ökad rättvisa, jämställdhet, utbildning av hög kvalitet och hänsyn till individens behov och önskemål. Detta är någonting som vi som vänsterpartister naturligtvis kan ställa upp på. Som jag tidigare påpekade menar Vänsterpartiet att en förutsättning för att utbildningssystemet skall kunna motverka klass och könsskillnader i samhället är att resurserna fördelas utifrån behov. Bl.a. ur denna synpunkt menar vi från Vänsterpartiet att det är det offentliga - det gemensamma - som skall ansvara för utbildningen. Det är därför bra att regeringen i budgetpropositionen ger ökade ekonomiska möjligheter för kommunerna att satsa på skolan och på utbildningen. Men det är också viktigt att påpeka att kommunerna behöver än mer resurser om skolan skall kunna verka för ökad rättvisa. Det alternativ som moderaterna för fram om skolpeng, som faktiskt har diskuterats många gånger tidigare, innebär ur Vänsterpartiets synpunkt att orättvisor, segregering och skillnader i utbildningskvalitet ökar. Vänsterpartiet delar utskottets åsikt om att en schablonberäknad nationell skolpeng inte ger de grundläggande förutsättningarna för att kraven om en likvärdig skola av hög kvalitet för alla elever skall kunna uppfyllas. Moderaternas ambitioner med skolpeng skall också ses i skenet av att de företräder en ideologi som vill minska den offentliga - den gemensamma - sektorns betydelse. Moderat skolpeng i kombination med en politik som innebär att kommunernas resurser minskar innebär att grunden för det livslånga lärandet, som ligger i ett väl utbyggt offentligt skolsystem, kraftigt hotas. I det sammanhanget är också kristdemokraternas ambitioner om att införa centrala föreskrifter för fördelning av resurser till kommunerna något märkliga. Vad kommuner framför allt behöver är mer resurser. Att i en målstyrd verksamhet detaljstyra vissa delar kan inte tolkas som något annat än ett misstroende. Detta misstroende skulle i så fall vara riktat mot kommunerna. Det livslånga lärandet är något som nära nog alla talar mycket om. Att definiera och tydliggöra vad begreppet livslångt lärande innebär är en av de uppgifter som vi förtroendevalda har. Våra olika värderingar kommer att medföra att svaren ser lite olika ut. För mig som vänsterpartist innebär det bl.a. att goda förutsättningar måste skapas för att lärande och bildning skall vara tillgängligt för alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Det livslånga lärandet är för mig som vänsterpartist en rättvisefråga! Skall teorierna om det livslånga lärandet ha någon bärighet måste det finnas en rättvisa i individernas möjligheter att delta. När det gäller diskussionen om det livslånga lärandet delar Vänsterpartiet regeringens uppfattning om att grunden läggs redan i förskolan. Mot den bakgrunden är det minst sagt märkligt att rätten till förskola inte tydliggjorts. Med nuvarande ordning ställs bl.a. barn med arbetslösa föräldrar utanför förskolan i många av landets kommuner. Den debatten kommer att återkomma i den här kammaren under våren, men redan nu vill jag uppmärksamma de orättvisor som nuvarande regler innebär. I perspektiv av det livslånga lärandet och vikten av rättvisa när det gäller förutsättningar för bildning och utveckling blir hanteringen av barns rätt till förskola allt viktigare. Med tanke på de positiva signaler vi hörde från socialdemokraterna här i kammaren under dagens debatt verkar vi kunna se fram emot en positiv lösning för barn till bl.a. arbetslösa föräldrar. Beträffande maxtaxan, som också togs upp här i kammaren, måste jag faktiskt säga att socialdemokraterna måste sluta att skylla på någon annan. Faktum är att socialdemokraterna själva aldrig lyckats visa på en finansiering. Man lyfte inte ens frågan i de överläggningar som fördes mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Låt oss en gång för alla slå fast att Vänsterpartiet gärna deltar i diskussioner om en rättvis fördelningspolitik. Våra utgångspunkter i fråga om maxtaxan har vi redovisat tydligt i vår motion om förskolan. Herr talman! Låt mig kort kommentera situationen för barn med särskilda behov inom utbildningssystemet. Till denna grupp hör bl.a. de funktionshindrade eleverna. Det är viktigt att man noggrant bevakar utvecklingen av elevantalet i särskolan. Ökningen av antalet särskoleelever aktualiserar frågan om på vilket sätt grundskolan hanterar barn med särskilda behov. Det är orimligt att tänka sig att man använder särskolan som ett sätt att komma från sitt eget ansvar. Det får aldrig råda något tvivel om grundskolans ansvar. Alla skall platsa i grundskolan! Beträffande den s.k. FUNKIS-utredningen ser vi från Vänsterpartiet fram emot den aviserade propositionen. Vår förhoppning är att på ett konstruktivt sätt kunna delta i arbetet med att förbättra de funktionshindrades situation inom utbildningsväsendet. Funktionshindrades möjligheter till studier är i grunden en rättvisefråga. Herr talman! Avslutningsvis vill jag beröra regeringens förslag om IT-satsning i skolan. Regeringen föreslår ett nationellt program för IT i skolan. Vänsterpartiet ser i huvudsak positivt på satsningen men vill gärna se en utveckling av programmet. Det är viktigt att det finns en balans mellan teknik och pedagogik och att det finns bestämda mål även i pedagogiska termer för kommunernas satsningar på IT i skolan. Skolans uppgift är att ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett klass och kön. Därför har skolan en mycket viktig uppgift att kompensera elever för deras skilda förutsättningar. Alla elever måste få goda kunskaper om hur informationstekniken kan användas. Satsningen på IT i skolan är därför nödvändig ur såväl ett jämlikhets som ett jämställdhetsperspektiv. Tre frågor är från min synpunkt speciellt viktiga att beakta. För det första: Vad skolan framför allt behöver är fler vuxna, fler lärare. Utbildning är i huvudsak inte en teknisk process utan en social process. En satsning på datorer kan aldrig ersätta den personliga kontakten mellan elever och lärare. Fler datorer i skolan kan inte på något sätt motivera att färre lärare anställs. Historien med bl.a. programmerad undervisning och inlärningsstudior borde lära oss att vara vaksamma när nya "tekniska språng" inom utbildningsområdet skall tas. För det andra: Vi vet i nuläget lite om hur vi tänker och hur vi lär. Forskningen ger ingen entydig bild om de positiva effekterna av datorstödd undervisning. Vi vet inte hur pedagogiken skall vara utformad, även om vi alla är medvetna om att fler datorer i skolan kommer att påverka det inre arbetet. Vi vet för lite om de förändrade villkoren för undervisning och inlärning och på vilket sätt elev respektive lärarrollen förändras i och med IT-utvecklingen i skolan. Det är därför viktigt att genomföra specifik forskning inom området informationsteknik i skolan. För framtidens skola med IT som en viktig ingrediens är det viktigt att veta både vad man gör och inte minst hur man skall göra det. För det tredje: Skall ambitionerna som finns i IT satsningen nås är lärarna naturligtvis en nyckelgrupp. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning om vikten av kompetensutveckling av skolans lärare och ledare. Naturligtvis måste den nya informationsteknikens betydelse för att utveckla nya former för lärande också ingå som en viktig del i lärarutbildningen. Herr talman! Mot bakgrund av det senast anförda menar Vänsterpartiet att det inom det nationella programmet för IT skall avsättas medel dels för forskning och utvecklingsarbete inom området, dels för datorstöd åt lärarstuderande. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 från Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag begärde replik med anledning av att Lennart Gustavsson från talarstolen framförde att moderaternas skolpeng innebär att kommunernas resurser minskar. Nu är det ju så, Lennart Gustavsson, att staten via den moderata skolpengen skulle överta finansieringsansvaret för skolan, och kommunerna skulle slippa det åtagandet. Den moderata skolpengen skulle därmed fungera som utjämnare mellan kommuner. Vi skulle ha en nationell skolpeng, och vi skulle då också kunna se lika villkor för elever, skolor och lärare. Det är uppenbarligen så att Lennart Gustavsson inte har förstått den moderata lösningen. Den skiljer sig inte alltför mycket från vad som redan i dag finns i många kommuner. Det kanske är det Lennart Gustavsson skall göra: mer lyfta blicken och se på nya lösningar än att fortsätta administrera de lösningar som finns i dag och som orsakar många av de problem vi i dag ser i skolvärlden.
Herr talman! Det verkar vara fler än undertecknad här i kammaren som inte riktigt har förstått meningen med moderaternas skolpeng. Jag menar, precis som jag sade i talarstolen, att utbildning är en grundläggande rättighet och en grundläggande rättighet som skall skötas gemensamt. Den moderata skolpengen kommer att innebära att man försvårar planeringen av skolväsendet. Troligen undergräver man också successivt kvaliteten i den kommunala skolan. Många gånger används skolpengen som ett alternativ när man riktar kritik mot den offentliga och gemensamma skolan. Det vore betydligt intressantare om man kunde tillvarata den kreativitet och den utvecklingskraft som finns till att vidga och bredda den offentliga och gemensamma skolan, ta till sig de krafterna och utveckla en gemensam skola värd namnet.
Herr talman! Utbildning är en rättighet och skall skötas gemensamt, säger Lennart Gustavsson. Det vi gör med vårt förslag om en nationell skolpeng är att ge skolorna lika villkor. Det är hela syftet med detta. För det är inte lika villkor som gäller i Sverige i dag. Det är bara att gå in och göra jämförelser mellan olika skolor i olika kommuner. Syftet är också att minska politikerinflytandet och att öka inflytandet från lärare, föräldrar och elever. Där ligger utvecklingskraften. Där ligger möjligheter att utveckla skolan som vi skall ta vara på. Det är faktiskt så, vilket har framförts här i talarstolen, att av undersökta skolor ligger friskolor i topp i väldigt stor utsträckning. Utvecklingen med hjälp av vår nationella skolpeng syftar just till att låta de bra skolorna växa och bli större, att låta engagerade pedagoger knoppa av verksamheter och bygga ut dem och att tydliggöra att dåliga skolor skall man göra någonting åt, annars skall de läggas ned.
Herr talman! Det är intressant att höra den moderata argumentationen, särskilt när man betänker hur det ser ut i det område jag kommer ifrån. Har man en kännedom om hur det ser ut i de olika delarna av landet finns det en ganska naturlig förklaring: Skolan kostar olika på olika ställen i landet. Att då tro att man kan ha en kostnad som är lika över hela landet bygger på en grov felsyn. Man kan konstatera att ett införande av skolpeng och ett ökat antal friskolor enbart leder till att de som klarar sig bäst är de barn som går i friskolor och som har välutbildade föräldrar. De som klarar sig sämst är de barn som har föräldrar med låg utbildningstradition. Det innebär att en skolpeng följd av ett ökat antal friskolor ökar segregeringen. Därmed ökar skillnaderna i samhället, och det vill inte jag ställa upp på.
Herr talman! Lennart Gustavsson har mycket tydligt beskrivit sin inställning till moderaternas modell av skolpeng. Men det finns också andra modeller som vill garantera valfriheten.

Vill Vänsterpartiet t.o.m. försämra den redan nu ganska oklart formulerade möjligheten för kommunen att stödja eller vill ni över huvud taget inte ha några kommunalt stödda friskolor?
Herr talman! Det har redan sagts i den debatt som bl.a. Kalle Larsson deltog i att de regler som gäller får vara och de skolor som har startats får fortsätta. Vad vi däremot har sagt i vår motion är: Inga nya etableringar. Beträffande Waldorf och Montessori, två olika slags pedagogik som Ulf Nilsson nämner, tycker jag att det skulle vara intressant att diskutera hur vi i den offentliga gemensamma skolan kan ta till oss de lärdomar som den pedagogiken kan ge oss. Det tycker jag är en intressant debatt som vi skulle kunna föra, i stället för att driva att alternativ pedagogik skall bedrivas i fristående skolor.
Herr talman! Det är också intressant att diskutera varför de alternativa pedagogiska formerna inte har vuxit fram inom det offentliga skolsystemet. Uppenbarligen kan det ibland vara en fördel att det kommer impulser från olika håll. Tycker ändå inte Lennart Gustavsson att det vore en absurd situation att efter några år frysa tillståndet, så att vi portionerar ut bidrag till skolor men inte tillåter en enda ny att etablera sig vid sidan av de kommunala?
Herr talman! Den diskussion jag tycker är viktig att föra är hur vi kan använda den pedagogik som faktiskt finns. Ulf Nilsson nämner bl.a. Waldorf och Montessori. Hur kan vi ta till oss de lärdomarna, kunskaperna och engagemanget och utveckla den gemensamma skolan så att denna pedagogik gagnar alla barn?

Herr talman! Den högre utbildningen och forskningen får inte politiseras. Kvantitet går, med nuvarande politik, ofta före kvalitet. Man fördelar ett antal platser. Antagningssystemet har centraliserats, högskolorna och universiteten bör, enligt vår uppfattning, få ökade möjligheter att själva bedöma kraven på vilka förkunskaper som krävs för de olika utbildningarna. Vi anser att utbildningens kvalitet och studenternas val skall väga tyngre vid fördelningen av resurser till universitet och högskolor. Högre utbildning och forskning måste planeras utifrån långa perspektiv och får aldrig göras till en del av en kortsiktig arbetsmarknadspolitik. Det är nödvändigt att den högre utbildningen byggs ut. Antalet platser med inriktning mot informationsteknik är fortfarande otillräckliga. Vi anser att det behövs mer konkurrens och mångfald inom den högre utbildningen. Vi vill utveckla det särpräglade vid varje lärosäte. Fri forskning i kombination med ett gynnsamt företagsklimat är grundläggande för ett modernt välfärdssamhälle. Vårt framtida välstånd står och faller med hur vi lyckas med forskningen och den högre utbildningen. Vi anser att antalet platser på högskolan med inriktning mot informationsteknik är otillräckligt i förhållande till antalet sökande. Herr talman! Vi moderater föreslår att högskolan i Karlskrona/Ronneby ges möjlighet att bli en komplett specialhögskola inom informationsteknik och så småningom ett IT-universitet. För mig som bleking är det mycket glädjande, inte minst med tanke på att vi moderater utgår från utbildningens kvalitet och studenternas val. Vårt förslag grundar sig inte på att Blekinge behöver ett IT-universitet av regionalpolitiska skäl eller därför att vi tycker att Blekinge behöver ett visst antal platser. Skälet är i första hand att vi gör bedömningen att högskolan i Karlskrona/Ronneby redan i dag har den höga kvalitet och kompetens som fordras för att vi skall tycka att det är viktigt att satsa ännu mer. En utbyggnad av högskolan till ett IT-universitet bör ske gradvis. Samverkan mellan Telecom City och Soft Center är en del av högskolans profil och styrka. Under utbyggnadsperioden bör denna samverkan kunna utveckla den samlade forsknings och företagsmiljön i Karlskrona och Ronneby till att bli ledande i svensk IT-miljö. Karlskrona Ronneby med 10 miljoner kronor under år 1999. Även för åren 2000 och 2001 föreslår vi 10 miljoner mer än regeringen och utskottsmajoriteten till forskningen och forskningsutvecklingen vid högskolan i Herr talman! Vi moderater tror på högskolan i Karlskrona/Ronneby. Framgångarna vid denna högskola, inte minst inom IT-området, är på väg att sätta Blekinge på högskolekartan och tvätta bort den gamla krisstämpeln som så länge hängt över vårt län. Detta tillsammans med Blekinges strategiska läge, närheten till det nya Europa och Öresundsbrons tillkomst kommer att, rätt hanterat, kunna bli ett lyft för hela sydöstra Sverige. Herr talman! Med detta vill jag instämma i det yrkande som något tidigare i dag har lagts fram av Per

Herr talman! Det var intressant att höra det moderata inlägg som gjordes nu och som beskrev moderaternas syn på de mindre och medelstora högskolorna i allmänhet och Karlskrona/Ronneby i synnerhet. Intressant var det inte minst mot bakgrund av de ställningstaganden som moderaterna de senaste åren har gjort i den här kammaren när det gällt de mindre och medelstora högskolorna. Det har inte alltid varit till gagn för de mindre högskolorna, om man säger så. Jag kan gärna instämma i de superlativ som Jeppe Johnsson uttalade om högskolan i Karlskrona/Ronneby, men jag tycker att det i samma veva finns anledning att erinra om de ställningstaganden som moderaterna har gjort under de senaste åren. Jag skall bara ta fyra exempel. Det första är när socialdemokraterna föreslog att de mindre högskolorna skulle få rätt att inrätta egna professurer. Då röstade moderaterna emot. Det andra är utbyggnaden av grundutbildningen på de mindre högskolorna. Då har moderaterna röstat emot. Det tredje är utbyggnaden av forskningsresurser. För att ta Karlskrona/Ronneby som exempel var de 2 miljoner 1994 och är i dag 22 miljoner med det förslag som föreligger. Den utbyggnaden har moderaterna röstat emot. Det fjärde, som specifikt gäller högskolan i Karlskrona/Ronneby, var inrättande av forskarskola i teleinformatik. Då röstade moderaterna emot. Jag tycker att det är bra om man från moderaternas sida, nu när man ser resultatet av den socialdemokratiska högskole och forskningspolitiken på det här området, säger att de satsningar som den socialdemokratiska regeringen, ofta i samverkan med andra partier i riksdagen - inte moderaterna, men andra partier - har gjort är bra, och nu vill vi ansluta oss till den satsningen. Det tycker jag känns bra. Samtidigt skall man komma ihåg att man inte gärna kan beskriva det som att moderaterna vill ge lika mycket resurser. De 10 miljoner som moderaterna enligt sin beskrivning vill ge extra till forskningen har inte kompenserats för de miljoner som i dag går till forskarskolan, och som man också har varit emot. Jag har inte kunnat se det i den moderata motionen. Räknar man in det skiljer det inte särskilt många kronor mellan regeringens förslag och det moderata. Det som däremot skiljer är om man skulle använda den modell för fördelning av grundutbildningens resurser som moderaterna har föreslagit. Då skulle under den fyraåriga utbyggnadsperioden ökningen av antalet studenter i Karlskrona/Ronneby inte vara 2 100 utan 600. Det skulle betyda en utveckling med 1 500 studenter färre. Det är självklart att varken jag eller utskottsmajoriteten kan ställa oss bakom ett förslag som innebär så drastiska förändringar av grundutbildningen. Det är också en drastisk förändring när det gäller resurserna till Högskolan i Karlskrona Ronneby har fått ger förutsättningar för det. Man har universitetsrättigheter inom området teknik. Det är väl närmast där man skall utveckla den verksamhet som i dag, tack vare en framsynt regeringspolitik under förra perioden, utvecklas på ett bra sätt och som bör fortsätta.
Herr talman! Jag behöver naturligtvis inte påminna Jan Björkman med sin gedigna erfarenhet från utbildningsutskottet, att när vi fördelar resurser till högskolor och universitet handlar det mycket om utbildningskvalitet och studenternas valmöjligheter. Det är inte fråga om någon form av arbetsmarknadspolitik, att stackars Blekinge behöver ett antal platser. Men det är vi nog överens om. Nu har vi moderater kommit till ståndpunkten att högskolan i Karlskrona/Ronneby uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Därför är vi beredda att satsa extra just på denna högskola och just inom detta område som högskolan har blivit professionell på. Jag konstaterar också att Jan Björkman nämner att han innan har samverkat med andra partier för att bygga ut och satsa på högskolor. Om Socialdemokraterna och Jan Björkman tycker att högskolan i Karlskrona/Ronneby är bra, varför inte samverka med vårt parti och ge det stöd som behövs? Jag vill i detta sammanhang påminna om att de 10 miljoner kronor som vi ligger över i satsning på forskning skall ses i förhållande till det som regeringen satsar, nämligen 21 miljoner. Vi vill satsa en halv gånger så mycket. Detta vill vi för att göra en redan bra högskola ännu bättre. Välkommen att stödja denna satsning också,
Herr talman! Det är bra om Jeppe Johnsson och Moderaterna vill stödja högskolan i Karlskrona Ronneby 1 500 platser färre. Jag vill inte medverka till att halvera studentantalet på högskolan i Karlskrona Ronneby för de pengar som man har för att driva forskarskolan i teleinformatik. Den är ett viktigt inslag dels för att utveckla näringslivet och ge studenterna bra utbildning, dels för att öka kompetensen på högskolan. Det är synd. I praktiken innebär det inga mer pengar till forskningen, men det är betydligt mindre pengar till grundutbildningen i det moderata förslaget. Det är anledningen till att riksdagens majoritet yrkar avslag på den moderata motionen. För en samverkan med Moderaterna, Jeppe Johnsson, krävs det en bättre budget med större resurser till de mindre och medelstora högskolorna.
Herr talman! Kvalitetskriteriet är viktigt för oss när vi satsar på en högskola. Det kan väl vara att denna unga högskola fortfarande inte har ett så högt sökandetryck. Men vad hjälper det att tillsätta en mängd platser när det inte finns kompetenta sökande? Låt oss titta på frågan att dela ut platser. På vissa ställen är det få sökande till de platser som delas ut. Det är inte speciellt meningsfullt. Men satsningen på forskningen på högskolan i Karlskrona/Ronneby kommer att göra högskolan ännu bättre, kommer att ge genklang i högskolevärlden, kommer att locka fler ungdomar att söka dit därför att de vet att där finns den yppersta undervisningen.
Herr talman! Det är intressant med kommentarerna. Om man leker med tanken att denna modell med sökandetryck hade gällt 1989-1990, när högskolan i Karlskrona/Ronneby etablerades, skulle högskolan inte ha kommit till. Det fanns ingenting att söka till. Samma är läget i dag. Med den modell som ni skisserar för sökandetrycket, skulle högskolan ha 1 500 studenter färre. Det är inte så att det saknas kompetenta sökande. Det finns kompetenta sökande. Men det är viktigt att de mindre högskolorna också får resurser. Med er modell skulle de inte få det. Det Jeppe Johnsson beskriver som en kraftig satsning, är en kraftig satsning i den moderata budgeten, dvs. utifrån ett nolläge. Förra året yrkade ni avslag på hela forskningsanslaget till de mindre och medelstora högskolorna. Nu får ni backa ur det styckevis. Det är bra. Men i förhållande till det liggande budgetförslaget är det ingen kraftig satsning. Ni kompenserar de brister som ni har åstadkommit tidigare. Ni gör det när ni konstaterar att den socialdemokratiska högskole och forskningspolitiken har vunnit framgång. Högskolan har därmed kunnat bevisa sin kvalitet inom högskolevärlden. Det är bra. Men det fordras ytterligare satsningar för att Moderaterna skall platsa som en samverkanspart när det gäller de mindre och medelstora högskolorna.

Herr talman! Med hänvisning till den tidigare debatten ber jag att få yrka bifall till reservation 4 för
Fru talman! Med hänvisning till vad som framfördes i fredagens debatt ber jag att få yrka bifall till reservation 6 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställanspunkt 11 och till reservation 8 under mom. 13. I övrigt ställer jag mig bakom de yrkanden och det särskilda yttrande som Centerpartiet hade tidigare.

Fru talman! Det är många som fyller 100 år i Sverige just nu. Facket och arbetsgivarna började organisera det växande svenska näringslivet i slutet av förra seklet, och de politiska partierna började organisera och befolka den framväxande demokratin i början av det här seklet. Men också den svenska välfärdspolitiken börjar bli en hundraåring. Redan på den tiden drevs nya socialpolitiska lösningar fram av industrialismens stora förändringar i omvärlden. De gamla behövde pensioner som nådde längre än till släkten och den lilla gården. Fabrikernas arbetare behövde försäkringar mot olyckor. Den gamla fattigvården räckte inte till inne i städerna. Fristående försäkringskassor bildades för att jämna ut allvarliga risker för arbetslöshet och sjukdom. Socialpolitiken i Sverige utvecklades hand i hand med att Sverige förändrades från ett av Europas i särklass fattigaste länder till ett av Europas rikaste. Välfärdsstaten grundades på rättfärdighetens moraliska kraft. Den byggde på rättvisa och en krävande pliktmoral; mot underdånighet, mot privilegier och klasskillnader. Det var en stark idé, och den vann stor uppslutning. Enorma samhällsförändringar i Sverige kunde accepteras i folkhemmets namn. Folkhemmet slog också en bro mellan det gamla landsbygdssamhället och de nya industristäderna. Men nu kan man inte längre tala om någon stark och bärkraftig idé i svensk välfärdspolitik. Den moraliskt kärva undertonen är sedan länge övergiven till förmån för luddiga sociala rättigheter och statens och kommunernas lika luddiga sociala skyldigheter. De sociala välfärdssystemen har visserligen behållit sina utanverk, men alltmer tömts på ekonomiska resurser och moraliskt innehåll. Regelförändringarna har varit så många att mycket få i dag har överblick över helheten. Sedan 1990 har 330 ändringar genomförts i det svenska socialförsäkringssystemet. Socialpolitikens trovärdighet har urholkats i takt med att gamla löften inte har visat sig hållfasta. Inte ens ATP överlevde. Två viktiga gestalter drev det svenska och det socialdemokratiska välfärdsbygget framåt. Det var finansministern som kodifierade Sveriges höga tillväxt i årliga budgetar och socialministern som drev fram de reformer som Socialdepartementet lyckades övertyga Finansdepartementet om att Sverige hade råd med. Ofta var de här två herrarna oense, men de behövde varandra. Med kärvhet och godhet skulle den svenska socialpolitiken utformas. Socialministrar och finansministrar hade också en stark ställning i socialdemokratiska regeringar på den tiden. Men dessa båda figurer symboliserar i dag nästan övertydligt att Sverige inte längre är som Sverige en gång var. Finansdepartementet har mist sina styrspakar över den svenska ekonomin, som liksom de svenska företagen inte ens längre kan kallas svenska. Och nyligen kunde statsministern varken behålla eller rekrytera en socialminister till sin nya regering. Kanske var det på goda skäl. För vad är egentligen uppgiften för en svensk socialminister i dag? Ingen vet, allra minst socialministern. Det gamla håller alltså inte längre. Men vart är vi på väg i stället? Välfärd och trygghet är fortfarande viktigt för människor i Sverige. Även i dag, 100 år senare, måste socialpolitiken bygga på begripliga principer om vad som är rätt och vad som är fel, om rättigheter och motsvarande skyldigheter, om frihet och självständighet och också om ansvar för sig själv och sin familj. Socialpolitiken måste vara respekterad för att kunna uppfylla sina åtaganden mot dem som inte har något annat alternativ eller någon annan utväg. Och just därför får den inte ställa ut löften som den inte kan infria. De fundamentala uppgifterna för socialpolitik och socialförsäkringar är två. Den ena är att se till att fattiga som av olika skäl inte kan klara sig själva får en generös och pålitlig hjälp av oss alla andra. Den andra är att se till att alla vi andra får trovärdiga instrument och god hjälp med att bygga upp vår egen trygghet över livets olika skeden. I dag misslyckas Sverige med båda de här uppgifterna. De fattiga och utsatta i Sverige tar allt mindre andel av politikens och välfärdens uppmärksamhet i anspråk. De är marginaliserade, inte bara i samhället utan t.o.m. i själva socialpolitiken. Riksdagens utredningstjänst har för min räkning undersökt utvecklingen av bidrag till de sämst ställda i Sverige sedan 1920. Då stod de bidragen för nära 40 % av de totala svenska socialpolitiska kostnaderna. 1940 hade de sjunkit till 15 % och 1970 till bara 1 %, för att med dagens höga arbetslöshet ha ökat ett par procentenheter. Det här är inte vetenskap men det antyder att bara en mycket liten bråkdel av de resurser som en gång motiverade svensk socialpolitik i dag gör nytta där det var tänkt. I dag är uppgifterna för en ny välfärdspolitik definitivt annorlunda än vad de var vid seklets början. Men jag tror inte att de för den sakens skull är mindre. Vår personliga trygghet engagerar oss nu som den gjorde då. Och precis som för 100 år sedan drivs förändringar i tryggheten fram av förändringar i vår omvärld, och omvärlden har inte stått stilla. För det första kommer globaliseringen att få dramatiska konsekvenser för socialpolitiken. Dels kommer skattebetalarna och skattebaserna att bli alltmer rörliga, vilket innebär att den traditionella synen i Sverige på svensk socialpolitik som annorlunda och dyrare än andra blir svår att upprätthålla framför allt om inte medborgarna upplever att de får väldigt mycket valuta för pengarna. Dels leder rörligheten till att medborgare kommer att kunna kräva att ta med sig sina sociala skyddsnät och rättigheter över nationsgränsen. Det kommer att bli allt mindre relevant att tala om en nations trygghetssystem och allt viktigare att kunna tala om enskilda medborgares personliga trygghet. För det andra står Sverige inför stora demografiska förändringar. Den dramatiska ökningen av antalet äldre och på sikt andelen riktigt gamla i Sverige leder till behov av helt nya lösningar på åldrandets problem. De första 40-talisterna går i pension nästa år. Om 20 år kommer Sverige att ha fler åttioåringar än någonsin förut. Först kommer många att vara pigga pensionärer med rikliga resurser och relativt höga anspråk. Sedan kommer många att bli sjuka och i behov av vård. Omsorgen och sjukvården kommer då att behöva helt nya kostymer. Många kommer att vilja köpa välfärdstjänster på den privata marknaden så länge de fortfarande är hyggligt friska. Jag tror att potensläkemedlet Viagra bara antyder början på de livskvalitetsprodukter som kommer att efterfrågas. Skall det här komma fler till del än dem som har det hyggligt gott ställt på grund av bra pension eller kanske en färdigamorterad villa kommer det att krävas helt nya former för "välfärdsföretagande", för försäkringar och för sparande. För det tredje måste Sverige inse att integrationsoch segregationsfrågorna blir en central del av den svenska socialpolitiken. I det tydliga utanförskap som den traditionella svenska invandrar och flyktingpolitiken har medverkat till att skapa ligger fröet till allvarliga sociala omvälvningar i Sverige. Får man inte med egen kraft bygga sig en bättre framtid i Sverige kommer kraften att användas till andra saker. När tillräckligt många människor upplever sig stå utanför samhällets gemenskap, utan chans att ta sig in, utan chans till social klättring kommer frustration att övergå i katastrofer som angår alla svenskar var vi än bor. Jag tror att företagsamhet i allmänhet och företagande i synnerhet är nyckeln till integration i Sverige. Allt flum, med all respekt, om "ömsesidig anpassning" och "vi har alla ett ansvar" kan möjligen döva ett och annat dåligt samvete som inte vill se gamla lösningar omprövas i Sverige. Men i grund och botten är det bara det fria samhällets öppenhet för nya initiativ, en fri marknad och fri etableringsrätt, som kan ge människor med "fel förutsättningar" en chans att bli någonting i Sverige. I företagen kan man se en bro mellan Ericsson eller Volvo och Rinkeby eller Rosengård. Det är ett språk som alla som vill något begriper sig på. Där betyder prestationer mer än hudfärg och efternamn. Det är ingen tillfällighet att många invandrare världen över är exceptionellt framgångsrika i tuffa och konkurrensutsatta branscher som idrott och musik. Här finns nämligen ingen annan rättvisa än den att bli bedömd efter det man presterar. En stor svensk välfärdsreform skulle kunna hämta näring ur goda svenska politiska rötter. Här finns djupt kända stråk av självständig stolthet, att inte ligga andra till last, varken sina egna barn eller det offentliga. Här finns en tradition av sparande och av att bygga för framtiden som inte ens inflation och låneekonomi helt har lyckats slå sönder. På den grunden skulle vi kunna reformera välfärdspolitiken i Sverige inför ett helt nytt sekel. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 i betänkandet.

Fru talman! Till att börja med skulle jag vilja gå lite grann utanför ärendet och rikta ett tack till talman Dahl för hennes sätt att leda den här församlingen som faktiskt skapar en harmoni i tillvaron. Vår välfärdsmodell bygger på hög tillväxt och full sysselsättning. Det kräver att större delen av befolkningen får sin inkomst tryggad genom lönearbete. De olika socialförsäkringssystemen utgör utöver lönearbetet inslag i vårt välfärdsbygge - ett nödvändigt inslag. Socialbidragen utgör det yttersta skyddsnätet när den enskilde inte kan försörja sig genom arbete. Vänsterpartiet slår vakt om inkomstbortfallsprincipen eller, som den kallas, standardtrygghetsmodellen. Med den principen som kompass måste varje förändring i systemen analyseras så att vi inte omvägen hamnar i någon form av grundtrygghetssystem. Syftet med ett generellt och solidariskt välfärdssystem är att det skall verka omfördelande och utjämnande mellan grupper, mellan kvinnor och män och över livet. Ett solidariskt system måste bygga på folkmajoritetens deltagande och engagemang eller det som brukar kallas för kontraktet mellan klasserna. Detta samhällskontrakt innebär att vi solidariskt och progressivt betalar för välfärdssystemen via skatter och sociala avgifter och som en uppfyllelse också får ut en rimlig del av vad vi betalar när behov föreligger. Ett sådant kontrakt menar vi minskar också intresset för och betydelsen av privata lösningar. Vänsterpartiet anser det nödvändigt att för framtiden se över och förbättra trygghetssystemen, exempelvis genom en höjd ersättningsnivå på dagpenningen när det ekonomiska utrymmet så möjliggör. Det skall vidare bidra till en ökad jämställdhet, vara stabilt och omfatta alla. Därför menar vi att det också är nödvändigt med en översyn av kvalificeringsreglerna i socialförsäkringssystemen, en förändring som tar sikte på att även de som arbetar i visstidsanställningar kan kvalificera sig till pensionsgrundande socialförsäkringar. Detta menar vi är en absolut nödvändighet genom den förändring som successivt sker på arbetsmarknaden, där det blir allt vanligare med s.k. atypiska anställningsförhållanden i form av vikariat, visstidsanställningar, projekt m.m. Det här är också en viktig jämställdhetsfråga, då det nämnda ofta är fenomen som är särskilt vanliga inom de sektorer i samhället som utgör en stor del av den kvinnliga arbetsmarknaden. Vänsterpartiet har i konsekvens med det framförda lagt ett särskilt yttrande när det gäller målen för utgiftsområde 10 under mom. 1. Fru talman! Vårt samhälle är genomgående organiserat så att män är överordnade kvinnor på olika sätt. Socialförsäkringsområdet skiljer sig inte på denna punkt från samhället i övrigt. Kvinnors och mäns livsvillkor skiljer sig åt på ett sådant sätt att det oftast missgynnar kvinnor. Hälften av alla yrkesverksamma kvinnor arbetar i den offentliga sektorn, en arbetsplats som under senare år drabbats hårt av åtstramningar och nedskärningar. Med största säkerhet har detta inneburit en försämrad arbetsmiljö, med exempelvis ökad stress som följd. Vänsterpartiet har i motion Sf227 utvecklat synpunkterna om jämställdhetsperspektiv på socialförsäkringen. Vår motion får ett s.k. positivt avslag. Det är ett nytt begrepp som jag har fått lära mig i det här huset. Jag har aldrig tidigare i mitt politiska liv kommit i kontakt med den formen av avslag. Därför har vi på denna punkt, mom. 3, lagt ett särskilt yttrande. Vi anser att en viktig metod i jämställdhetsarbetet är att i alla politiska analyser, mål och beslut införa ett jämställdhetsperspektiv. Ett sådant perspektiv uppnås bl.a. genom att man arbetar med en könsuppdelad statistik och att konsekvenserna av alla förslag analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. I delar av budgetpropositionen finns det i detta avseende bitvis brister. För att ge ett exempel kan jag nämna att utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 10 beskrivs i helt könsneutrala termer. Här borde regeringen, enligt vår mening, ha diskuterat vad Riksförsäkringsverket redovisat. Man säger följande: Då kvinnor har ett högre sjuktal och även en genomsnittligt lägre sjukpenninggrundande inkomst än män så torde de senaste årens förändringar av sjukpenningreglerna innebära större försämringar för kvinnor än män. Vi menar att det hade varit fullt naturligt för regeringen att beakta en sådan, som jag uppfattar det, mycket skarp kritik mot de regelförsämringar som har genomförts. Vänsterpartiet anser således att i ett jämställdhetsperspektiv behöver regeringens beskrivning och analys av socialförsäkringsområdet utvecklas betydligt. Fru talman! Vänsterpartiet har även lagt en reservation inom detta utgiftsområde, och det gäller den s.k. närståendepenningen. Argumenteringen om reservationen kommer att framföras i ett senare inlägg, varför jag nu begränsar mig till att yrka bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Vi vet alla att den direkta anledningen till att vi debatterar socialförsäkringsfrågor i dag är att vi skall fastställa en statsbudget för det kommande året. Vi vet också att vi rör oss med stora pengar inom vårt utskottsområde. Väldigt många av de miljarder som fördelas har vi att ta ställning till i socialförsäkringsutskottet. Bara inom utgiftsområde 10, som vi nu närmast debatterar, rör det sig om mer än 80 miljarder kronor fördelat på tio anslag. Allt det där är naturligtvis även i sina detaljer väldigt viktigt. Jag skall, liksom de tidigare talarna, inte rabbla siffror, inte stapla de kristdemokratiska kraven varken på besparingar eller satsningar på varandra. Allt det där finns i motioner och i vårt särskilt yttrande till betänkandet, och det behöver inte stå i protokollet från debatten i dag. Jag vill fokusera på några av de väldigt viktiga frågor som vi kristdemokrater vill understryka. Jag vill ändå när det gäller budgeten säga att anledningen till att vi inte har någon reservation, som vi har möjlighet att yrka på i dag, är naturligtvis att vi har en sammanhängande politik över alla politikområden. Det gör att vi inte när riksdagen har fastställt tak och ramar för de olika utgiftsområdena sedan kan gå in och peta i det. Vi har samma politik när vi skriver vår motion med anledning av budgetpropositionen och när vi behandlar dessa frågor i kammaren i dag och nästa år. Vi har samma politik, och det som gäller inom de här områdena finns samlat i det särskilda yttrandet. De frågor som vi särskilt vill understryka är bl.a. det som Ulf Kristersson talade om inledningsvis, nämligen behovet av att man förändrar, behovet av att man gör någonting när det gäller socialförsäkringssystemen, som förbättrar, som utvecklar och som samordnar. Vi har inte i år upprepat allt det vi har att säga på det området i en motion, som vi gjorde förra året, utan vi har inskränkt oss till att försöka att med kraft föra fram kravet på en parlamentarisk kommitté, en utredning som får se över det här. Tittar vi på principer kan alla partier ställa upp sina egna prioriteringar. Men om vi kan bli överens om att vi utifrån detta behöver se över alltsammans, utreda det, skulle vi kunna samla oss till att av regeringen beställa en bred parlamentarisk utredning. Förra året var vi fem partier som gjorde det. De fem partierna hade inte majoritet i riksdagen, men efter att väljarna hade sagt sitt i valet i höstas har de fem partierna nu majoritet i Sveriges riksdag. Vi skulle alltså tillsammans ha kunnat upprepa förra årets krav, och reservationen kunde ha blivit en majoritetstext i år. Nu blev den inte det, därför att Miljöpartiet backade. Jag kan inte underlåta att uttrycka den frustration som jag ibland känner över att samverkanspartier så ofta verkar tappa orken när det gäller att driva viktiga krav. Det som ena året var viktigt är nästa år inte längre viktigt, utan man släpper det. Nu är det här kravet alltså formulerat i en fyrpartireservation, och det finns uppenbarligen inte majoritet i kammaren för detta. Men det är märkligt att vi som är politiskt ansvariga inte kan samla oss till att ta tag i dessa frågor, som för så många människor är så viktiga. Senast för bara några veckor sedan fick vi se ett nytt bidrag som visade hur andra grupper tar tag i frågorna. Jag tänker på SNS välfärdspolitiska råd och den rapport som man har lagt fram. Det ena bidraget efter det andra har kommit fram under ett antal år, men vi som är ansvariga politiker kan inte ta oss samman och ta ett helhetsgrepp när det gäller dessa frågor. Detta tycker jag är väldigt sorgligt. Men det är naturligtvis ännu inte för sent för Miljöpartiet att ändra sig och stödja det krav som man stödde för året. För övrigt vill jag betona ett par av de frågor som vi tyvärr inte har kunnat formulera några reservationer kring. De har klumpats samman med anslagsbitarna i det särskilda yttrandet. Det gäller vår syn på samordning mellan myndigheter och organisationer vad beträffar dessa frågor. Vi betonar återigen vikten av att vi får en bättre samordning, så att människor inte hamnar mellan systemen. Vi tror fortfarande att FINSAM-modellen borde ha införts i hela landet. Det vi också vill understryka är behovet av ökad rehabilitering, som man sätter in tidigare. Vi har hela tiden varit kritiska till att regeringen under förra mandatperioden drog ned på rehabiliteringspengarna med hänsyn till att man skulle göra en översyn. Man drog ned 200 miljoner 1997 och 200 miljoner 1998 bara för att man skulle utvärdera och se över. Tänk om vi skulle sätta det i system inom alla verksamhetsområden. Vi skall ju ständigt utvärdera. Vi skall göra översyner. Vi måste göra det gång efter annan inom alla verksamheter. Tänk om vi varje gång vi såg över verksamheten skulle dra ned på resurserna. Det skulle naturligtvis bli fullständigt absurt. Det har varit väldigt missriktat att dra ned på rehabiliteringsinsatserna, för det vi satsar ger tillbaka så mycket mer. Sedan gäller det också resurserna till socialförsäkringsadministrationen, där vi vill satsa mer därför att behovet är så stort. Vi satsar dels på personal, dels på kompetenshöjande åtgärder. Där skulle vi verkligen velat få till stånd ett tillkännagivande till regeringen om att man måste prioritera kompetenshöjning. Det krävs väldigt stor kunskap för att hantera allt det som försäkringskassorna nu har att hantera. Tyvärr måste jag hänvisa bara till vårt särskilda yttrande på dessa punkter. Jag yrkar bifall till reservation 5 som gäller utredning om socialförsäkringsfrågorna.
Fru talman! Rose-Marie Frebran förde ett resonemang om vikten av att utveckla politiken inom olika områden. Jag efterlyser en viss konkretisering av hur den utvecklingen skulle kunna se ut.

På det papper som vi hade att hantera i utskottet för ett antal veckor sedan står det de facto att kristdemokraternas utgiftsram för 1999 innebär nästan 8 miljarder kronor mindre. Utveckling kan naturligtvis både vara positiv, dvs. att man tillför mer pengar och medverkar till en större behovstäckning, men en utveckling kan också vara negativ, dvs. att man i allt mindre grad tillfredsställer de behov som finns. Eftersom kd:s penningmängd omfattar ca 8 miljarder mindre borde det sistnämnda gälla. Man täcker behoven i mindre utsträckning i förhållande till det faktiska behovet. Det skulle vara intressant att höra litet närmare om hur man utvecklar den politik som Rose-Marie Frebran talade varmt för.
Fru talman! När jag använde uttrycket utveckling menade jag utveckling och förbättring av socialförsäkringssystemen. Jag och mitt parti anser att vi skall tillsätta en bred parlamentarisk kommitté som skall försöka ta ett helhetsgrepp över området. Där skulle vi naturligtvis kunna föra en diskussion hur länge som helst omkring de frågorna. Carlinge Wisberg frågar om den nuvarande penningmängden inom anslagen. Då kan jag t.ex. berätta att den största förändring som vi föreslår när det gäller anslaget A 1 till sjukpenning och rehabilitering inte på något sätt utgör en besparing för statsbudgeten. Det är en stor minskning här, men det finns ett stort plus någon annanstans. Vi flyttar ut hela den del av trafikförsäkringen som gäller personskador och sjukpenning som kommer av sådant. Dessa summor innebär alltså inte någon neddragning för medborgarna. Vi sänker bilskatten i stället. När det gäller utgifter för sjukpenning, förtidspension, sjukbidrag osv. satsar vi på ökad rehabilitering. Vi satsar också på försäkringskassorna på ett sådant sätt att de skall kunna jobba med högre kvalitet, och det tjänar man på.

Fru talman! I dag skall vi diskutera ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Jag lyfter fram Centerns perspektiv vad det gäller grundtrygghet. Alla människor har rätt till grundläggande social trygghet utan individuell behovsprövning. Denna välfärd skall fördelas jämlikt. Centerpartiet slår vakt om dessa principer för välfärdspolitiken. Alla människor skall vara delaktiga i välfärdssamhället och känna trygghet och säkerhet vid fall av ohälsa och arbetslöshet. Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem, men välfärden fördelas inte rättvist. Det är alldeles för många människor som i dag står utanför samhällets skyddsnät. En god välfärd uppnås bäst i ett samhälle där alla har meningsfulla uppgifter och där alla behövs. Finmaskiga sociala nätverk och lokal samverkan för gemensamma angelägenheter utgör grunden för den gemensamma tryggheten. Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Uppgiften är att forma ett hållbart samhälle. Det bygger på den enskilda människans ansvarstagande och kraft. Bara ett samhälle där alla människor känner sig delaktiga och respekterade kan bli ett gott samhälle. Bara ett samhälle där människor känner trygghet och tillit till sin förmåga att utveckla sina liv kan bli hållbart. Grundtrygghet innebär både ekonomisk och social trygghet. Många människor har under 1990-talet känt en ökad oro på grund av rädsla för att förlora sitt arbete, mista sitt sociala nätverk och förlora sin ekonomiska trygghet. Många människor lever redan under dessa förhållanden. Speciellt många unga har inte haft någon möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och har därför inte haft någon möjlighet att känna ekonomiskt oberoende. Ett samhälle där många människor inte känner sig behövda eller uppmärksammade är inget tryggt samhälle. 1990-talet har inneburit förändringar i välfärdssystemet - förändringar som av många upplevts som orättvisa. Det är en villfarelse att människor under de föregående årtiondena levde i ett helt igenom jämlikt samhälle. Folkhemmet gav visserligen människor en bättre ekonomisk standard, men de grundläggande orättvisorna bestod. Omfattande skattesänkningar kan heller inte lösa problemen för alla människor, eftersom vi då ser selektiv trygghet och frihet för få. Nu är vi på väg in i nästa årtusende och håller på att lämna industrisamhället bakom oss. Inför dessa stora steg skall inriktningen vara att förnya välfärden i grunden med inriktningen att skapa trygghet för alla och lika möjligheter för alla. Detta förutsätter en ökad tro på individens förmåga och ett ökat individuellt ansvar. Vi vill genomföra en välfärdsreform för ökad rättvisa. Men hur ser det ut i dag? Under 1997 fick närmare 750 000 personer i Sverige socialbidrag. Tre kvarts miljon människor har inte möjlighet att klara sin egen försörjning utan nödgas besöka socialkontor för att, ibland med mössan i hand, granskas med avseende på huruvida det finns möjligheter till hjälp med försörjningsstöd. Närmare var femte medborgare mellan 20 Det som förenar flera av socialbidragstagarna är att de inte har eller har haft ett arbete. Många har inte haft någon möjlighet att kvalificera sig till socialförsäkringssystemet. Det visar sig också att alltfler tvingas att under allt längre tid leva på socialbidrag. Under 1990-talet har antalet hushåll som haft bidrag under 10-12 månader nästan tredubblats, och nästan 100 000 hushåll har långvarigt socialbidrag. Detta har skett samtidigt som kraven för att få socialbidrag kraftigt har skärpts. När maskorna i det ordinarie skyddsnätet är alltför glesa får socialtjänsten ta på sig uppgifter som borde kunna skötas av någon annan. Det är inte rimligt att man tränger undan andra angelägna uppgifter i kommunerna. Men socialbidraget har övergått till att bli mer av ett allmänt försörjningsstöd. Vi i Centerpartiet tycker inte att det här är rimligt. Människor vars problem är att pengarna inte räcker till borde kunna få stöd på annat sätt. Centerpartiets förslag om grundtrygghet bygger på ett grundläggande skydd som omfattar alla. Kravet skall vara att man står till arbetsmarknadens förfogande. Vi anser att det bör införas en allmän arbetslivsförsäkring. Detta finns med i vår reservation nr 2 till det här betänkandet. Det krävs också att försäkringsskyddet samordnas till att gälla allt som är relaterat till arbetslivet. Därför vill vi samordna försäkringen till att gälla vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och förtidspension. Rose-Marie Frebran har utvecklat detta med tillsättandet av en generell utredning vad det gäller trygghetssystemet, och det står jag bakom och utvecklar inte vidare. Vi tycker annars att alla människor har rätt till grundläggande social trygghet utan individuell behovsprövning. Välfärden skall fördelas jämlikt. Centerpartiet slår vakt om dessa principer för välfärdspolitiken. Alla människor skall vara delaktiga i välfärdssamhället och känna trygghet och säkerhet vid fall av ohälsa och arbetslöshet. Centerpartiet förordar därför en samordnad trygghetsförsäkring som skall ersätta nuvarande försäkringar vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och förtidspension - en allmän försäkring som skall täcka oväntat inkomstbortfall under de förvärvsaktiva åren. I vårt förslag om trygghetsförsäkring skall en lägsta ersättning, en grundpenning, garanteras. Därutöver skall det vara en inkomstrelaterad del vars storlek är baserad på den inkomst man har som företagare eller anställd. I trygghetsförsäkringen vill Centerpartiet stärka arbetslinjen. Övergripande mål skall vara rehabilitering och stimulans till arbete. Principen skall vara att arbete alltid skall löna sig mer än bidrag. Detta förutsätter en ökad tro på individens förmåga och ett ökat individuellt ansvar. Vi vill genomföra en välfärdsreform för ökad rättvisa. Vi har också en motion som handlar om närståendepenning. Där vill vi gå längre än vad som gäller i dag. Vi tycker att det är viktigt att den som tar ledigt från sitt arbete för att vårda en nära anhörig skall ha möjlighet att få närståendepenning utbetald under mer än 60 dagar. Den begränsning till 60 dagar som gäller för närståendepenningen ger ingen möjlighet att ställa upp om det skulle behövas, trots att vi vet att det är viktigt för den sjuke att inte lämnas åt sitt öde vid slutet av livet. Det är viktigt att anhöriga har denna möjlighet. Det finns många positiva effekter om människor kan få vara lediga för att vårda anhöriga. Fru talman!

Fru talman! Birgitta Andersson sade att hon anslöt sig till Rose-Marie Frebrans inledning om att det behövdes en rejäl översyn kring de olika systemen. Det tycker jag är intressant. Jag kan inte riktigt läsa ut det ur de här handlingarna.

Dessa innebär sannolikt också att ett bilinnehav för en lågavlönad person börjar bli nästintill omöjligt. Jag vill fråga Birgitta: Är det hela det åsiktsspektrumet hos kd och Moderaterna som Centerpartiet delar?
Fru talman! Jag heter nu inte Birgitta Andersson, även om det finns en annan ganska känd skaraborgskvinna som heter så. Jag heter Birgitta Carlsson. Men det var en parentes. Vi står inte bakom alla delar i det som de nämnda partierna står för. Men vi tycker att det är oerhört viktigt med den samordning jag talade om vid arbetslöshet, arbetsskada, sjukpenning och förtidspension. Här borde man kunna samordna och inte ha det som i dag med möjlighet att gå från det ena systemet till det andra. Det vore en fördel om vi kunde ha ett samlat system. Vi ser bara samhällsvinster med detta. Den här utredningen, om vilken vi har en gemensam motion med Rose-Marie Frebran som första namn, belyser hela det här området. Den får sedan visa vilka förändringar som behöver göras.
Fru talman! Det här med namn är alltid svårt. Jag får faktiskt be om ursäkt, så att det kommer till protokollet. Själv skulle jag kanske känna mig lite hedrad av att få samma namn som en mycket känd person från samma län.

Fru talman! Två av de mest centrala delarna i välfärdspolitiken är för oss socialliberaler för det första att ha en sjukvård, äldreomsorg, skola, handikappomsorg, m.m. som är tillgänglig för alla medborgare, oavsett förmögenhets eller inkomstförhållanden. För det andra är det, vilket har mer att göra med den här punkten på dagordningen, att vi har goda socialförsäkringar eller trygghetsförsäkringar. De skall vara allmänna, avgifterna skall tas ut utan hänsyn till vilken risk den enskilde löper och de skall handla om att i hygglig utsträckning ersätta den förlust som man har rönt. Det senare leder fram till den s.k. inkomstbortfallsprincipen. Det är den bortfallna inkomsten som försäkras i trygghetsförsäkringar. Det har under det senaste decenniet ägt rum en mängd förändringar inom de svenska socialförsäkringarna. Många av oss har varit medskyldiga till detta. Men det är alldeles uppenbart att det behöver tas ett mer samlat grepp över de svenska socialförsäkringarna. Vi har från fem partiers sida lyckats göra det med den största och kanske viktigaste av våra socialförsäkringar, den som har att göra med hur vi skall ha det ekonomiskt på gamla dar, pensionssystemet. Men i övrigt har det inte tagits något riktigt bra samlat grepp, även om en del förändringar har ägt rum under 90-talet som har gått åt rätt håll, enligt vår mening, och som har handlat om att göra försäkringarna mer försäkringsaktiga. Vi lade, fru talman, sommaren 1997 fram ett förslag om en stor reform på det återstående socialförsäkringsområdet, en reform som till vissa delar var inspirerad av den stora pensionsreformen. Enligt det förslag som vi lade fram skulle vi få till stånd tre stycken självständiga socialförsäkringar: en för pensionerna, som vi nästan är klara med nu, en andra vid sjukdom, inklusive långtidssjukdom, dvs. det som vi i vanliga fall har förtidspensioner för, och, till skillnad mot nuläget, en tredje socialförsäkring vid arbetslöshet. Samtliga dessa försäkringar ville vi i mycket större utsträckning skulle utformas med s.k. raka rör. Det skulle finnas ett samband mellan den avgift man betalade och den förmån man fick ut i den händelse det man försäkrade sig mot inträffade: sjukdom, arbetslöshet eller glädjen att få bli gammal. De raka rören i socialförsäkringarna har enligt vår mening också mycket att göra med att försöka få till stånd en bättre tingens ordning vad gäller skatter och förmåner i vårt land, dvs. kunna minska de skattekilar som många gånger är mycket stora. Ett av de största problemen om man har ett så pass högt samlat skatteoch avgiftstryck som vi har i vårt land är ju att det hämmar arbetsviljan, inte minst den vita arbetsviljan. Ett sätt att minska de problemen är förstås att få ett större samband mellan de i och för sig obligatoriska avgifterna och de förmåner som man får. Därmed skulle skattekilar och marginaleffekter kunna minskas. De här socialförsäkringarna, eller trygghetsförsäkringar som vi har kallat dem, skulle vara åtskilda från statsbudgeten. De skulle stå under tillsyn av en myndighet, t.ex. Finansinspektionen, och alltså vara självständiga. Vi har, fru talman, utvecklat de här tankegångarna i samband med behandlingen av dagens frågor. Vi har pekat på några av huvudprinciperna i reservation nr 3. I samband med att vi presenterade det här förslaget skrev vår partiledare Lars Leijonborg till övriga partiledare och föreslog att man skulle ha gemensamma samtal i akt och mening att uppnå en bred överenskommelse, kanske liknande den som vi lyckades med på pensionsområdet, då mellan 80 % och Vi fick i massmedierna relativt trevliga kommentarer från en del av de andra partiernas sida. Socialdemokraternas partisekreterare och före detta socialminister Ingela Thalén uttalade sig välvilligt om betydande delar av förslaget. Inte alla, jag tror det framför allt var egenavgifterna hon inte var så förtjust i, icke oväntat. Moderaternas partiledare, Carl Bildt, uttalade sig också positivt om det, och vi fick positiva kommentarer från olika håll. Så mycket har inte hänt i frågan sedan dess, kan jag säga. Vi har i utskottet, fru talman, stött förslaget om en bred utredning av de här frågorna. Det har i år bara fått fyra partier bakom sig. Miljöpartiet har hoppat av sedan i fjol, vilket var synd, eftersom de fem partierna hade räckt för ett tillkännagivande till regeringen. Nu kan regeringen göra det här ändå. Därför vänder jag mig till socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall och undrar hur socialdemokraterna i dag ser på möjligheterna att åstadkomma en bred uppslutning bakom en reform liknande pensionsreformen på de här områdena. Eftersom hon finns här i kammaren och är anmäld på talarlistan finns det goda möjligheter att få ett svar på den frågan, kan jag tro. Bakom förslaget om en bred utredning står de fyra borgerliga partierna. Det är ingen hemlighet att det finns skillnader i synen på de olika socialförsäkringarna mellan de partierna. Det är kanske inte heller någon hemlighet vad de skillnaderna består i. Jag delar bl.a. Rose-Marie Frebrans uppfattning att det är utomordentligt värdefullt att man i den allmänna debatten lyfter fram olika förslag. Senast skedde det i skriften från SNS, där man bl.a. har gjort en intressant genomgång av de s.k. medborgarkontona, som ibland har dykt upp i debatten och som handlar om att man i stor utsträckning skulle gå från en försäkringsmodell till en sparmodell. Det är något som vi från Folkpartiets sida inte tycker verkar vara något riktigt bra förslag om man vill ha någonting som skall skydda människor mot risker. Det är en syn som, såvitt jag kan se, har delats av de av SNS nyinrättade välfärdsråden. Fru talman! Det finns förstås på den här punkten flera andra förslag än de grundläggande principer som jag har valt att tala om inledningsvis. En stor och tung fråga handlar om på vilket sätt sjukförsäkringen skall samverka med sjukvården. Det är alldeles uppenbart att det finns beröringspunkter. Det ledde till att ett antal personer från skilda partier i bohuslandstinget i mitten på 80-talet vände sig till den dåvarande socialdemokratiska regeringen med ett förslag om att man skulle få pröva att använda delar av sjukförsäkringen för att korta vårdköer. Tanken bakom var så rasande enkel som att det förstås är bättre att människor får en operation och kan komma på benen igen, komma tillbaka till arbete eller vad det är fråga om, hellre än att man månad efter månad betalar ut passiva pengar. Det dröjde länge innan de och vi i Folkpartiet fick gehör för den här tankegången. Men vi fick det en bit in på 90-talet, efter många års tjatande. Tyvärr har den nuvarande regeringen, med de ansvariga statsråden på Socialdepartementet, stoppat de försöken fr.o.m. den 1 januari i år. Man har röstat ned en fortsättning av den s.k. finansiella samordningen, FIN SAM-modellen, och infört någonting annat som har samma efternamn och ett vackert förnamn, nämligen fri. Det kallas för FRISAM. Men det synes vara nästan omöjligt att få reda på vad det egentligen handlar om. De som har fått pröva den förra modellen är mycket ledsna för att de inte har fått fortsätta med densamma. Jag har en fråga även i anslutning till detta till socialförsäkringsministern: Är det rätt uppfattat att de lyckosamma försöken med FINSAM skall ligga i träda till en bra bit in på år 2001, när regeringen möjligen samlar sig till en utvärdering av en annan modell än den som det här är fråga om? Ett problem som vi har kunnat uppmärksamma i utskottet under hösten är att ett av kontona som lyder under detta utgiftsområde, som har att göra med sjukförsäkringen, verkar överskridas kraftigt. Även om man skulle tillgodoräkna sig att det blir mindre användning av pengarna på rehabiliteringsanslaget, vilket kan vara bekymmersamt i sig, tycks det handla om ett överskridande på över 1 miljard kronor. Utskottet kommer att ägna sig åt att försöka sätta sig in i den frågan. Men även här vore det intressant att få veta mer om hur det ansvariga statsrådet ser på dessa kraftiga överskridanden. Till sist, fru talman, skulle jag vilja säga några ord om närståendevården. Det är förstås som så att vi i vårt samhälle skall ha tillgång till vård för alla människor, oavsett vilka förhållanden de lever under. Självklart skall det vara så oavsett inkomst, förmögenhet, m.m., oavsett om de har närstående eller inte och oavsett om man har närstående som vill, kan och orkar ställa upp. Men de insatser som de närstående gör i vårt land är utomordentligt omfattande och helt nödvändiga för att vi skall kunna upprätthålla en anständig omsorg om framför allt äldre människor i vårt land. Vi har från Folkpartiets sida nu för fjärde året i rad motionerat om att man skall vara mer generös när det gäller reglerna för närståendepenningen. Vi har motionerat om att staten borde känna sitt ansvar och ta upp överläggningar med bägge kommunförbunden om hur man gemensamt, inte bara med pengar utan också med insatser som avlösning m.m., skall kunna stödja de närstående som vill och orkar ställa upp. Detta avslås regelmässigt av majoriteten. T.o.m. det i de här sammanhangen ganska begränsade förslaget att man skulle kunna ta ut närståendepenning för en längre tid än 60 dagar, och där kostnaden är i storleksordningen 40 miljoner om året, säger utskottsmajoriteten att det inte finns några ekonomiska möjligheter till. Det finns inga ekonomiska möjligheter. Detta säger man i ett parti som under valrörelsen kastade ut ett i och för sig intressant förslag om maxtaxa på daghemmen till en kostnad av minst Fru talman! Det är beklagligt hur man år efter år från riksdagsmajoritetens sida är så pass negativ mot de närståendes insatser. De som eventuellt delar min uppfattning har möjlighet att instämma i reservation nr 6. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 6. De gäller de liberala principerna för en reformering av socialförsäkringen, den gemensamma reservationen om utredning och reservationen om närståendepenning.

Fru talman! Bo Könberg pratade om vikten av en något annorlunda utformning av socialförsäkringssystemet. Han hänvisade till en motion som enkelt går ut att på att det skall finnas ett direkt samband mellan avgifter och förmåner, att försäkringen skall innehålla en självrisk och utformas så att den motverkar utslagning och gynnar rehabilitering. Det sista är naturligtvis bra. Vi skall bejaka allt som gynnar rehabilitering. Men inledningen får mig nästan att hoppa till. Det skall ju vara ett direkt samband mellan avgifter och förmåner. Om man någorlunda har följt den borgerliga politiken ett antal år kan man tänka sig att ju mer man betalar i avgifter ju större andel av förmånerna kan man komma i åtnjutande av. Det borde rimligtvis innebära att en ganska stor del av vår befolkning som betalar en mindre avgift får mindre förmåner. Jag är fundersam på huruvida en självrisk i ett försäkringssystem kan motverka utslagningen. Jag tror personligen, och har genom min tidigare livserfarenhet, en annan uppfattning, nämligen att självrisken inte påverkar utslagningsprocessen utan utslagningsprocessen uppstår genom en hel del andra faktorer i samhället. Bo Könberg kanske kan utveckla det lite mer.
Fru talman! Först ett tack till Carlinge Wisberg för möjligheten att ytterligare utveckla de socialliberala principerna för en reformering av socialförsäkringarna. Det är bra att han ställde den inledande frågan om det direkta sambandet. Jag utgår från att det är en genuin missuppfattning och inte ett försök att förvirra debatten. Direkta samband är inte konstigare än så, att man försäkrar den inkomst man har. Man betalar en avgift som står i relation till inkomsten. Enkelt uttryckt: Det finns en sjukförsäkring och det behövs en avgift på 5-6 %, så betalar både den som har låg inkomst och den som har hög inkomst samma procentsats på inkomsten - utan hänsyn till den enskildes risk. Det råkar också vara så, fru talman, att människor med högre inkomster i genomsnitt är mindre sjuka än människor med lägre inkomst. Det äger rum en icke obetydlig omfördelning från dem som har det bättre ställt till dem som har det sämre ställt även om de betalar samma procentsats. Däremot skall man inte - som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och andra vill - insistera på att ta ut avgifter ovanför de förmånstak som finns i försäkringssystemen. Har man en försäkring, så skall det vara en försäkring. Vill man ta ut skatt på människor med höga inkomster, finns det möjlighet att göra det. Det är bara att införa ännu högre marginalskatter, om man nu tror att det är det som behövs i vårt samhälle. Men i försäkringssystemet skall förmånstak och avgiftstak hänga samman. Den andra frågan gällde självrisk eller ej i systemen. Där kan man förstås ha olika uppfattning. Vi tycker att erfarenheterna är tydliga. Erfarenheterna från slutet av 80-talet och början av 90-talet och vad som därefter hände visar att det finns ett samband om det ges 100 % eller mer än 100 % i ersättning i sjukförsäkringen från första dagen. Då blir det avsevärt högre frånvaro från arbetsplatserna än med en viss självrisk. Vi har varit med om att införa karensdag i sjukförsäkringen. Den tycks nu vara accepterad av nästan alla i kammaren. Vi har varit med om att se till att ersättningsnivåerna ligger i storleksordningen 80 % i sjukförsäkringen. Vi har förespråkat en liknande ordning i arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! Jag kan inte med hjälp av de argumenten förstå på vilket sätt en självrisk faktiskt motverkar utslagningen i arbetslivet. Den frågan hänger fortfarande i luften. Bo Könberg har rätt till ytterligare en replik och kan kanske utveckla det hela mer.

Fru talman! Carlinge Wisbergs andra replik visar att han inte förstod vad jag sade. Det kan bero på mig eller det kan bero på honom. Jag skall ändå göra ett nytt försök. Vi förespråkar i sjukförsäkringen principen att man skall betala en procentsats på sin inkomst till försäkringen. Den skall vara oberoende av individuella eller ett mindre kollektivs risker, utan risken slås ut över hela gruppen. Den skall ge en ersättningsnivå som i procent är densamma oavsett inkomst. Har man en låg inkomst får man 80 % av den i ersättning och betalar motsvarande premie, har man en hög inkomst betalar man samma procentsats och får ut samma procentsats som den som har lägre inkomst. Detta borde inte vara så svårt för Carlinge Wisberg att förstå. Däremot kan han tycka annorlunda. Han kan tycka att även försäkringssystem skall användas för att fördela om, inte bara mellan friska och sjuka som systemet är till för, utan även till andra omfördelningar, t.ex. straffavgifter för dem med höga inkomster. Låt mig då skicka med signalen att jag är övertygad om att detta är ett kraftfullt sätt att försvaga stödet för socialförsäkringarna. Om man vill använda dem till en mängd andra saker än de är till för kommer man att försvaga uppslutningen bakom dem. Carlinge Wisberg har missuppfattat helt när han talar om omfördelning mellan kön. Avgiften är densamma i procent oavsett inkomst, och dessutom äger det rum en omfördelning till dem som ofta är sjuka från dem som är sällan sjuka. Till sist frågan om att motverka utslagning. Var och en kan själv läsa i reservationen att det handlar om självrisk, att vara fristående, ge incitament och motverka utslagning. Carlinge Wisberg gjorde kopplingen mellan karensdag och utslagning.

Fru talman! Rose-Marie Frebran förstörde dispositionen för mig, och likaså Bosse Könberg. Jag har suttit och funderat om jag skall börja med det eller ta det sist, men nu tar jag det först och får det gjort. Jag vill svara Rose-Marie Frebran att vi i Miljöpartiet inte alls har tappat orken - tvärtom. Vi har en väldigt bra ork, och vi har ett väldigt bra förslag till system. Rose-Marie Frebran, som också har varit med i ett litet parti en gång i tiden, vet att man får mycket ork i ett litet parti därför att man måste arbeta så intensivt hela tiden. Vårt bra förslag vill vi arbeta för. Som jag har uppfattat det kommer socialförsäkringsutskottet hela tiden framöver att arbeta för en utveckling. Vi i Miljöpartiet vill naturligtvis göra allt vi kan, inte för att bakvägen, som Carlinge Wisberg befarar, utan rakt framifrån arbeta för en grundtrygghet. Här ser det faktiskt ut som om vi kan få lite hjälp av Centern också. Bo Könberg hjälpte mig lite grann, fast det nog inte var meningen, genom att säga att en så här bred uppslutning skulle kunna liknas med det som man kom fram till när det gäller pensionssystemet. Det tycker jag inte var något bra exempel. Det var inte tjusigt alls, för det systemet har blivit så kompakt att det är svårt att sätta sig in i det. Många har i dag talat om generellt och solidariskt, men ett system som utesluter stora grupper av människor kan inte kallas generellt, faktiskt inte heller solidariskt. I nuvarande system skall trygghet och rättvisa nås genom ersättning av inkomstbortfall. Men i tider av arbetslöshet är det svårt för många att över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden och där få tillgång till trygghetssystemen. Alltfler projektanställningar tillkommer, och många av de människor som har dessa anställningar kan genom korta anställningar inte kvalificera sig. Det s.k. generella systemet, baserat på inkomstbortfallsprincipen, är alltså ett system där man så långt som möjligt höjer eller bevarar välfärden för dem som redan har det bra. När vi i Miljöpartiet talar om generella system menar vi att de skall gälla för alla. Och när vi talar om solidaritet menar vi att det som är bra för en individ eller grupp även skall vara bra för en annan. Vi tror nämligen att alla tjänar på att alla har det så bra som möjligt. Det är det som ger social hållbarhet. Miljöpartiet menar att målet med socialförsäkringarna måste vara att ingen lämnas utanför. De skall vara baserade på att vi är medlemmar i ett samhälle och inte på vår position i arbetslivet. Därför vill vi att socialförsäkringarna skall vara utformade som ett grundskydd, där förbättrade ersättningar för lågavlönade grupper och personer som står utanför nuvarande system skall bekostas genom sänkta ersättningsnivåer för medel och höginkomsttagare. För att ytterligare säkra försörjningen för dem som blir beroende av samhällets skyddsnät under längre tid föreslår vi att man skiljer mellan dem som blir beroende en kortare tid och dem som behöver en mer permanent ersättning. Vi anser också att försäkringen skall bygga på helhet och inte renodling av problematik. Den skall samordna sjukförsäkring, arbetslöshetskassa, föräldraförsäkring och förtidspension. Genom vår gröna skatteväxling skulle basbeloppet för år 2001 öka med 0,5 %, vilket leder till ökade kostnader inom anslag A 2 med 195 miljoner kronor för år 2001. Men Miljöpartiets modell för socialförsäkringssystem innebär också en besparing. Principen är ett brutet och enhetligt övre tak, vilket ger en besparing med 950 miljoner kronor årligen under åren När det gäller ersättning i form av sjukpenning och förtidspension beklagar Miljöpartiet att det är en medicinsk bedömning som till största delen får styra när det gäller arbetsoförmåga. Vidare vill jag påpeka att det är synnerligen viktigt med en väl utbyggd rehabilitering för att förhindra att en sjukdom eller skada leder till ett varaktigt funktionshinder eller för att lindra funktionshinder. Människor skall inte samtidigt behöva känna oro över sin ersättning och behöva föra en kamp för att få sitt behov av rehabilitering respekterat. Det är en fråga om anständighet. Bland förtidspensioneringarna finns i dag en långsiktig trend mot fler kvinnor än män bland de pensionerade. Orsaken till detta är inte riktigt klarlagd. Vi hoppas att en kartläggning kommer att genomföras och att den kommer att återfinnas i det detaljerade förslag till reformerat regelsystem för förtidspensioner som skall utarbetas. Vi i Miljöpartiet vill också utreda frågan om sjukpenning för studerande. Även studerande kan behöva vara t.ex. halvt sjukskrivna av olika sjukdomsorsaker. Genom vårt förslag till samordning av socialförsäkringarna genom grundtrygghet och med helhetssyn skulle även administrationen i de nuvarande systemen slås samman och därmed effektiviseras. Vi anser att detta är en effektivitet baserad på humanitet, för den försäkrade slipper enligt vårt förslag slussas runt mellan ett flertal myndigheter och försäkringsformer. Därför är vi glada över regeringens förslag att låta tio områden medverka i ett försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård samt socialtjänst. Jag yrkar bifall till reservation 4, under mom. 2, principer för socialförsäkringarna. Den handlar om ett försörjningstillägg i stället för socialbidrag, som många gånger och för många är ett förnedrande biståndsinstitut. Jag vill också påminna om vårt särskilda yttrande om grundtryggheten. Med detta, fru talman, tackar jag för mig.

Fru talman! Ja, då fick vi ett besked att det inte beror på bristande ork när det gäller kravet på en bred, samlad och oberoende utredning. Men vi fick inte besked om vad det beror på att Miljöpartiet uppenbarligen har ändrat sig, för det har ni väl gjort. Jag beklagar att ni har ändrat er och undrar vad det är som har hänt sedan 1997 till 1998, som gör att ni inte längre står bakom kravet.

Fru talman! Jag tyckte att jag förklarade det. Jag ser här ett sätt att tillsammans med alla i utskottet försöka att arbeta för vår idé om grundtrygghet, inte för att tillsammans komma fram till en ståndpunkt liknande den om pensionsreformen, som Bo Könberg framförde. Detta är ett annat sätt att arbeta.

Fru talman! Vi är ju ett antal partier som har ingått i någon form av samverkan och som har ambitionen att försöka ro detta samarbete i land under mandatperioden. Som jag ser det är det viktigt att vi i fundamentala frågor som rör välfärdssystemet i detta land försöker att ha en samsyn, så att vi inte driver en linje som ligger väsensskild från majoritetens. Det tror jag är en tillgång om vi skall kunna hålla ihop det hela. Miljöpartiet och Kerstin-Maria Stalin talar om vikten av grundtrygghet. Jag kan inte förstå hur man skall kunna klara av att upprätthålla solidariteten i ett sådant samhälle. Min tillfälliga bänkkamrat, som har god erfarenhet av hur det fungerar i ett samhälle där man använder den modellen, skrev lite hastigt ned att en höftledsoperation i exempelvis USA kostar 480 000 kr. En bra försäkring täcker 90 % av kostnaden. Kvar blir 48 000 kr som skall betalas av vårdtagaren. En bra försäkring som kan täcka dessa kostnader kostar Kerstin-Maria Stalin: Hur tror Miljöpartiet att exempelvis en lågavlönad kvinna inom den offentliga sektorn skall kunna klara av att hålla sig med ett fullgott försäkringsskydd i grundtrygghetssystemet?
Fru talman! Vi har kanske inte samma syn på grundtrygghetssystem. I det grundtrygghetssystem som vi förordar skall hon kunna klara sig. Jag trodde att jag fick för lite tid, så jag var tvungen att stryka lite grann i mitt anförande. Jag hade tänkt säga att v och vi skiljer oss just vad gäller det här med inkomstbortfallet. Men det som ändå känns bra i det här samarbetet är att vi båda ju vill fördela.

Fru talman! Av det föregående replikskiftet fick man åtminstone klart för sig att samsynen i socialförsäkringsfrågor inom den nya majoriteten var en aning bristfällig, om man uttrycker det så. Man tycker precis tvärtom. Jag begärde egentligen replik för att kommentera frågan om den breda utredningen respektive grundtrygghetsfrågan sedd ur ett försäkringsperspektiv. Vad gäller en bred utredning kan man naturligtvis vara för eller emot. Och man kan förstås ändra uppfattning, som Miljöpartiet har gjort. Dock verkar argumentet något bräckligt. I fjol var man ju för den och i år är man mot den. Argumentet för att man nu är mot den är, som vi hörde alldeles nyss, att man inte tycker om pensionsreformen. Men den var väl ändå känd, får man tro, för ett år sedan. Så det är väl något annat som har hänt på den här punkten. Möjligen kan det ha att göra med detta breda samarbete. Den andra punkt jag ville ta upp gäller just frågan om grundtrygghet, standardtrygghet, försäkringar och avgifter. Om jag förstår Miljöpartiets politik och vad Kerstin-Maria Stalin har sagt här rätt så vill man sänka ersättningen till dem med medelhöga och något högre inkomster. Fast de skall fortsätta att betala samma avgift. Den besparing som Kerstin-Maria Stalin pekar ut är alltså såvitt jag förstår helt och hållet en fråga om att införa ökade marginaleffekter eller ökade skattekilar. Har jag förstått det rätt?
Fru talman! Jag har inte blandat in skatten i det här. Allt det här ligger inom grundtrygghetssystemet. Där vill vi alltså också sänka taket i sjukförsäkringen. När det gäller den här samsynen är det klart att det är något som har hänt när vi skall försöka samarbeta i det läge som vi nu är i. Det är klart att det är något som har hänt då. För oss är det väldigt viktigt att försöka arbeta för våra synpunkter och vårt sätt att se på det här med grundtryggheten.
Fru talman! Om man har en obligatorisk försäkringsavgift som man tvingar människor att betala, och i värsta fall skickar kronofogde och polis för att driva in, utan att ha några försäkringsförmåner för dem med de här inkomsterna, så är det en skatt. Det trodde jag att nästan alla i svensk socialförsäkringsdebatt var överens om. Det blir en skatt i och med det inte finns något samband. Det är t.o.m. så att socialdemokraterna, som ju tyvärr delar en del av Kerstin-Maria Stalins syn i den meningen att de vill ha avgifter ovanför förmånstaket, erkänner att det är precis som jag säger. I samband med pensionsreformen har de fem partierna, inklusive Socialdemokraterna, varit överens om att avgifter ovanför förmånstaket är skatter. Så beskrivs de också i propositioner både från föregående regeringar och nuvarande regering. Det var det jag menade. Kerstin-Maria Stalin ser till att skatteinslaget i socialförsäkringsavgifterna stiger kraftigt och hon kallar det en besparing.
Fru talman! Jag har ju märkt sedan jag kom hit till riksdagen att alla våra uppgifter i alla våra utskott hör ihop väldigt mycket. Det stämmer väldigt bra med Miljöpartiets sätt att resonera. Det har vi upptäckt för länge sedan; att allting hänger samman på ett viktigt sätt. Naturligtvis kan man se att om det har att göra med pengar så hänger det också ihop. Men det här är ett alldeles speciellt sätt att se på grundtryggheten som vi är ensamma om i Miljöpartiet. Vi vill fortsätta att driva det här, för vi tror att det är ett väldigt bra sätt, kanske det enda sättet, att komma till rätta med den här stora frågan.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Riksdagen skall nu behandla ett budgetavsnitt av stor betydelse för befolkningen i Sverige, för folkhemmets standard, uppbyggnad och trygghet för gemene man och kvinna. Betänkandet handlar också om solidaritet och rättvisa som kännetecknande för den svenska välfärdsmodellen. Utgiftsområde 10 omfattar två verksamhetsområden; ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp samt socialförsäkringens administration. Välfärdspolitiken skall leda till att man utjämnar skillnader mellan olika samhällsgrupper. Detta uppnås genom en solidariskt finansierad välfärd med generella system. Genom att den ekonomiska tryggheten för alla ökar, minskar också de ekonomiska följderna av exempelvis sjukdom, funktionshinder, arbetsskada och föräldraledighet. Socialförsäkringarna skall vara trygga, rättvisa och effektiva. Det skall vara generella offentliga försäkringar som ger standardtrygghet genom att ersätta inkomstbortfall. Brett förankrade system som är statsfinansiellt hållbara skapar tilltro till försäkringarna. Systemen skall stimulera arbete, utbildning och rehabilitering. Det förutsätter att sjuka, funktionshindrade och arbetsskadade möts av respekt och ges möjligheter. Samhället och arbetsgivarna har en skyldighet att tillhandahålla åtgärder som stärker den enskildes förutsättningar att kunna återvända till arbetsmarknaden. Utskottet anser också att försäkringssystem som ersätter bortfall av inkomst har stora fördelar framför försäkringar som bygger på en ren grundtrygghetsprincip. Vidare anser utskottet att det skall finnas möjligheter att kontrollera och begränsa samhällets kostnader för försäkringen samt att försäkringsskyddet bör utformas så att det inte motverkar jämställdhet mellan könen. Genderperspektivet måste ännu mera uppmärksammas. Detta måste absolut tydligare än i dag genomarbetas i samtliga socialsystem och i samhället för övrigt. En allmän försäkring vid sjukdom och rehabilitering skall enligt utskottets mening innehålla ett betydande mått av utjämning mellan grupper som löper olika stora risker att drabbas av sjukdom och skada. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag till mål för utgiftsområdet och avstyrker motionsyrkanden om en samordnad socialförsäkring med medborgarkonton, sparkonton och försörjningstillägg. Utskottet anser inte att det finns skäl att frångå tidigare godtagna principer om en generell försäkring inom ramen för en offentlig försäkring som uppfyller kraven på att ge standardtrygghet genom inkomstbortfallsprincipen. Vad gäller krav på utredning av socialförsäkringssystemet konstaterar utskottet att riksdagen godkänt såväl principer för en allmän försäkring vid sjukdom som riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområdet och för organisationen av socialförsäkringsadministrationen. Utskottet kan konstatera att riksdagen även har godkänt förslag som innebär att försäkringskassan får träffa överenskommelse med kommun, landsting och länsarbetsnämnd om att samverka inom rehabiliteringsområdet för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Detta benämns FRISAM. Riksdagen har också godkänt riktlinjer för en reformering av förtidspensionssystemet samt fattat beslut om införande av ett nytt ålderspensionssystem. Med hänsyn till detta anser utskottet att det inte föreligger något behov av en generell utredning av socialförsäkringssystemet. Dock förutsätter utskottet att regeringen i det pågående reformarbetet beaktar de krav som en förändrad arbetsmarknad ställer på trygghetssystemen. Det är inte i längden försvarbart att ett stort antal personer antingen inte kommer in i socialsystemen eller risker att trilla ur desamma. Enligt lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälsooch sjukvård och socialtjänst får, om regeringen medger det, försäkringskassor, landsting och kommuner bedriva försöksverksamhet med syfte att pröva möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser. Detta benämns SOCSAM. Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och utvärdera pågående verksamheter. Mellan åren 1993 och 1997 bedrevs en försöksverksamhet, FINSAM, vars syfte var att skapa drivkrafter inom systemen för socialförsäkring respektive hälso och sjukvård för ett bättre utnyttjande av de gemensamma resurserna. Verksamheten bedrevs på lokal nivå inom fem försöksområden. I flera motioner begärs tillkännagivanden om en finansiell samordning med krav att FINSAM I riksdagens behandling av förslaget om en sådan friare samverkan mellan olika huvudmän avstyrkte utskottet motionsyrkanden om att FINSAM-modellen skall införas i hela landet. Utskottet framhöll dock att det är angeläget att insikterna om förbättrad metodutveckling och effektivare administration från FINSAM-försöken tas till vara, och får genomslag i det nya samverkansarbetet. Detta blev också riksdagens beslut. Som redan nämnts får försäkringskassan sedan den 1 januari 1998 träffa överenskommelse med kommun, landsting och länsarbetsnämnd om att samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser - FRISAM. Med det anförda vidhåller utskottet att FINSAM modellen inte bör införas i hela landet. Fru talman! Enligt vad som anförs i propositionen började antalet längre sjukfall öka under hösten 1997. Även under det första halvåret 1998 syns en ökning av antalet sjukfall jämfört med motsvarande period år Ökningen är tydligast för sjukfall mellan 30 och 730 dagar. Men även för sjukfall som varar mellan 15 och 29 dagar syns en kraftig ökning. För kvinnor är ökningen av antalet sjukfall större än för män i samtliga intervall. Den kraftiga ökningen av de långa sjukfallen riskerar att på sikt leda till en ökning av antalet förtidspensionärer och därmed till ökade utgifter. Anslaget för budgetåret 1998 bedöms komma att överskridas, dock inom ramen för anslagskrediten. Enligt propositionen avser regeringen att ingående analysera vilka orsaker som ligger bakom kostnadsökningen för sjukpenningförsäkringen. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen inom området och om antalet förtidspensioner påtagligt ökar återkommer till riksdagen med förslag om nödvändiga åtgärder. Vidare anges att försäkringskassornas samordning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte fungerar tillfredsställande. Trots många goda samverkansprojekt kommer rehabiliteringsinsatserna ofta för sent samtidigt som arbetsgivarna inte alltid fullgör sina skyldigheter vad gäller rehabiliteringsutredningar. Enligt propositionen avser regeringen att med utgångspunkt i de utredningsförslag som finns på området ta ett samlat grepp på hela rehabiliteringsområdet och därefter återkomma. En annan fråga som behandlats är om sjukfall och skador till följd av trafiken skall överföras till trafikförsäkringen och kostnaderna därmed inte längre belasta den allmänna försäkringen. Utskottet anser i likhet med tidigare att ett system där vissa skadetyper inte längre ryms inom den allmänna försäkringen knappast är tänkbart, detta med hänsyn till försäkringskassans ansvar för samordning och tillsyn av rehabiliteringsverksamheten och den generella välfärdsprincipen. I propositionen lägger regeringen fram förslag till lagstiftning, lag om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag, som bör träda i kraft den 1 januari 1999. Regeringen avser att senare utfärda närmare föreskrifter om ersättningsbelopp. Ca 1 500 förtidspensionärer bedöms komma att omfattas av denna stödform. Utskottet välkomnar den föreslagna lösningen för personer som har tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag och som står till arbetsmarknadens förfogande med sin restarbetsförmåga. Utskottet tillstyrker såväl lagförslaget som förslaget till medelsanvisning. Under de första 14 dagarna av ett sjukfall har arbetstagare rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen från arbetsgivaren. Om sjukfallet fortsätter därefter betalar försäkringskassan sjukpenning. Detta skall arbetsgivaren anmäla till Försäkringskassan. Regeringen anser att nuvarande system skall bibehållas för de större företagen och organisationerna men föreslår att arbetsgivare med färre än 50 anställda inte längre skall vara skyldiga att lämna uppgift till Avslutningsvis kan jag konstatera att socialförsäkringsadministrationen även i denna budgetproposition fått en acceptabel lösning med extra resurser. Detta är välkommet för verksamheten. Jag vill före en förhoppningsvis konstruktiv replikdebatt som för socialförsäkringssystemen framåt för alla i den generella välfärdens guldkantade signum ställa en fråga till de partier som finns representerade och som har kraftiga minus, nämligen Kristdemokraterna med 8 miljarder kronor, Moderaterna med 11 miljarder kronor, Folkpartiet med 1 miljard kronor. Ni talar så väl och gott om generella välfärdsprinciper, vilket jag representerar er för, även om ni kanske inte gör det fullt ut som vi gör, men varifrån skall allt detta tas, och hur ser ni på den enskilda människan, personen, just i ett sådant sammanhang?

Herr talman! Ronny Olander hoppades på en bra replikdebatt, och jag skall göra det lilla jag kan för att bidra till den genom att ta upp några av de frågor som Den ena frågan handlade om att Ronny Olander var mycket tydlig i fråga om att ett syfte med socialförsäkringarna var att omfördela mellan människor med olika risker. Där är vi helt överens. Den fråga som jag har till Ronny Olander är varför han är anhängare av att man skall ha olika förmåns och avgiftstak i sådana system. Varför vill Ronny Olander ha ett tak för förmåner, det gamla som vi har haft sedan 50-talet, medan han däremot låter himlen vara tak för själva avgifterna? Den andra frågan gäller FINSAM-systemet, som jag var inne på redan i mitt tidigare inlägg. Jag är lite nyfiken på hur Ronny Olander ser på det som nu har hänt. Vi har haft en försöksverksamhet, som Ronny 1997 ett mycket positivt omnämnande av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen i den beställda utvärderingen, och den har av regeringen och, tyvärr, av en riksdagsmajoritet lagts på is en bra bit in på 2000 talet. Någon gång på hösten 2001 kanske man skall få reda på om de goda erfarenheterna från FINSAM skall utnyttjas. Varför? Min tredje fråga gäller närståendepenningen. Där har Ronny Olander och hans kolleger i utskottet när det gäller förslaget från Centerpartiet och Folkpartiet sagt att utskottet ser "inga ekonomiska möjligheter att inom en nära framtid utöka förmånerna". Det står, herr talman, i detta sammanhang inte hur mycket det kostar. Men det är fråga om en kostnad på ca 50 miljoner kronor. Det är förvisso pengar, men man kan om man vill jämföra det med anslaget i dess helhet på 80 500 miljoner kronor eller vad maxtaxan skulle kosta, nämligen minst 3 500 miljoner kronor. Det är uppenbart att det inte är pengarna som det är fråga om utan en ovilja att vilja hjälpa de närstående.
Herr talman! Jag konstaterade i en replikrunda tidigare vad Bo Könberg sade när han talar om olika förmånstak och olika avgifter. Det finns som han säkert känner till ett väl etablerat generellt välfärdssystem som svensken i gemen har accepterat och tycker om. Han känner också till hur budgeten och det statsfinansiella läget har varit under åren och var vi befinner oss i dag. Då kan han finna en hel del svar på sina frågor.

Detta finns att läsa på s. 145. Men grundtanken i det resonemanget, som Bo Könberg anslöt sig till, var, om jag förstod det rätt, att man skulle socialisera a-kassan för att det var ett - jag måste tyvärr använda ordet - perverst system. Det finns anledning att återkomma till den debatten. Beträffande det som sades om FINSAM, raka rör och avgifter, vill jag säga att det talar lite grann mot sig självt, tycker jag, när vi konstaterar att socialförsäkringarna kostar mer pengar än vi har anslagit. När man då talar om raka rör och att hämta pengar ur sjukförsäkringsdelarna vill jag säga att det definitivt inte är fråga om några raka rör däremellan och avgiften. För den uppmärksamme sade jag att regeringen återkommer i en särskild proposition vad gäller rehab. Det handlar om att ta till vara alla bra saker som har kommit fram för att sedan försöka samla det hela och gemensamt göra någonting bra av det. När det gäller närståendepenningen kan jag bara säga att det är just utifrån budgetsituationen som det inte går att genomföra vad som här tagits upp.
Herr talman! Jag vet inte om jag är ensam om att inte förstå svaret på min fråga om varför Ronny Olander tycker att det är bra med olika förmåns och avgiftstak. Jag kanske får be Ronny Olander göra ett försök till, förutom detta med att hänvisa till en mängd andra saker än det som fanns med i hans inlägg. Vi hade faktiskt gemensamma förmånstak och avgiftstak i socialförsäkringarna under 50 och 60 talen. Möjligen kan man till Ronny Olander och övriga socialdemokrater här i kammaren ställa frågan varför det system som uppenbarligen Gustav Möller, Torsten Nilsson och Tage Erlander tyckte var ett bra system, med gemensamma förmåns och avgiftstak i socialförsäkringarna nu är så förkastligt. Det kanske finns ett svar på den frågan. Jag blev heller inte riktigt klar över Ronny Olanders svar när det gäller FINSAM-försöket. Min fråga gällde egentligen bara: Hur kommer det sig, beträffande den försöksverksamhet som hela kammaren har ställt sig bakom och som vid en utvärdering av de två myndigheter i Sverige som sysslar med frågan har fått mycket goda betyg, att slutsatserna under fyra års tid skall ligga på is i stället för att tillämpas? I fråga om närståendepenningen låter det sig förstås upprepas, som Ronny Olander gjorde, att det är för dyrt.

Herr talman! Bo Könberg gör om samma bravad som i förra replikrundan genom att ställa fyra frågor som skall besvaras på två minuter. Han inser säkert att det inte går att få ett fullödigt svar på två minuter. Vi får kanske ta den saken lite enskilt. Vad gäller att bringa klarhet i detta med den generella välfärdens principer och det som är allmänt accepterat bland människor och svensken i gemen tycker jag att det ändå finns anledning för Bo Könberg att ta till sig det här. FINSAM, SOCSAM eller, som nu, FRISAM innebär verkligen möjligheter för de olika aktörerna att agera. Bo Könberg är ju väl bevandrad i de här systemen och har säkert också läst Egon Jönsson-utredningen. Egentligen är det kanske inte mera pengar som behövs, utan det handlar faktiskt om att vi lär oss att samarbeta på central, regional och lokal nivå. Bo Könberg känner säkert också till Socialstyrelsens yttrande om att vi politiker kanske inte alltid är de som är föregångsmän inom det här området. Litet grann var vi ju faktiskt proppar i arbetet med att se till att de lokala aktörerna fick en möjlighet att agera. Detta får anses vara ett svar på När det gäller närståendepengarna har jag den största respekt. Det är inte bara Folkpartiet utan också andra partier som lyfter fram de här frågeställningarna. Det finns alltid anledning att i så viktiga frågor som de vi nu talar om rakt över ta till sig detta. Man kan dock inte bara lova ut den ena förmånen efter den andra, utan man får se hur utvecklingen blir i samhället, hur ekonomin utfaller, hur statsfinanserna löper osv. Därefter får man försöka ta in detta väldigt viktiga område i den generella välfärdens princip.

Herr talman! Den generella välfärden åtnjuter ett brett och starkt stöd hos medborgarna. De vill se en utveckling och förstärkning av en välfärd som omfattar alla invånare, bl.a. genom offentligt finansierade socialförsäkringar. Stödet har däremot pendlat bland politiker och opinionsbildare. Attackerna mot den generella välfärden, som sedan 1970-talet och framåt både blev vanligare och hårdare, har de senaste åren försvagats kraftigt och minskat i omfattning. Systemskiftets förespråkare har blivit färre och alltmer politiskt isolerade. Pendeln har svängt, och det gläder mig. Alltfler debattörer uppmärksammar sambandet mellan en generell välfärdspolitik och en framåtsyftande tillväxt och sysselsättningspolitik. Offentligt finansierade och generella socialförsäkringar framhålls som det bästa sättet att möta och stimulera framväxten av en modern arbetsmarknad. Alltfler kommer att vara projekt eller korttidsanställda, kombinerat med studier. Kravet på trygghet kommer att vara en förutsättning för att människor skall våga satsa på de möjligheter som framtiden bär på. Ett av regeringens mål under denna mandatperiod är att skapa förutsättningar för full sysselsättning. Det betyder konkret att 80 % av alla människor mellan 16 Detta mål kommer att ställa stora krav på socialförsäkringarna. Långtidssjuka och arbetsskadade måste snabbare än tidigare återfå arbetsförmågan, vilket förutsätter en arbetslivsinriktad rehabilitering av högsta klass. Möjligheterna till sysselsättning för förtidspensionärer med viss arbetsförmåga måste öka. Nya samverkanslösningar inom socialförsäkringsområdet skall uppmuntras. Härigenom ökar möjligheterna att fånga upp de människor som riskerar att hamna i en gråzon mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, sjukvård och socialtjänst. Regeringen arbetar vidare på att modernisera socialförsäkringssystemen så att de blir mer funktionella och därmed vinner ökat förtroende hos medborgarna. Vi har lagt ned ett stort arbete på att förbättra, förenkla och effektivisera reglerna. Syftet har varit att renodla och förstärka arbetslinjen i systemen, så att de bättre uppfyller sina mål. Det gäller bl.a. höjningen av ersättningsnivåerna från 75 till 80 % och reformeringen av förtidspensionssystemet. I föreliggande budgetproposition går vi vidare. Vi föreslår en sysselsättningsgaranti för vissa förtidspensionärer och att småföretagare skall slippa rapporteringsskyldighet för sjuklöneperiod. Moderniseringen av socialförsäkringarna kommer att fortsätta. I vår skall vi bl.a. presentera nya regler för sjukpenninggrundande inkomst, en arbetsskadeproposition och en rehabiliteringsproposition, och i höst kommer detaljreglerna för den nya förtidspensionen. Vi har följaktligen ett spännande och händelserikt år framför oss. Slopad rapportskyldighet för småföretagare är en åtgärd i en rad av åtgärder som regeringen vidtagit som förbättrar villkoren för företagande. Företag med färre än 50 anställda skall inte framöver behöva rapportera de anställdas sjuklöneperiod till försäkringskassan. Och det är ingen liten grupp, utan den motsvarar drygt 40 %, 900 000, av de anställda inom privat sektor. Lättnaden omfattar 180 000 företag. Dessutom skall kyrkokommunerna befrias från rapportskyldighet, och det motsvarar drygt 23 000 anställda. Dagens system med rapportskyldighet skall ersättas med stickprovsundersökningar från Statistiska centralbyrån. Som jag inledningsvis nämnde är regeringens mål att renodla och förstärka arbetslinjen i socialförsäkringarna. Därför föreslår vi att förtidspensionärer med tre fjärdedels förtidspension skall ges möjlighet till meningsfull sysselsättning i första hand på den reguljära arbetsmarknaden, eventuellt med lönebidrag. Men om det inte går skall man erbjudas anställning inom Samhall AB. Om anställning sker med hjälp av lönebidrag eller hos Samhall AB skall försäkringskassan stå för de här kostnaderna. Vi bedömer att ca 1 500 förtidspensionärer kommer att omfattas av sysselsättningsgarantin till en kostnad av 55 miljoner kronor. Herr talman! Regeringen kommer att under 1999 prioritera rehabiliteringsinsatserna. Försäkringskassorna har fått kritik för sitt sätt att sköta rehabiliteringsarbetet. Brister har påtalats både av Riksförsäkringsverket och av Statskontoret. Orsakerna är säkert många. Självklart har den pressade arbetssituationen på försäkringskassorna spelat en stor roll. Men bakom kritiken skymtar vi också bristande kompetens och prioritering. Kritiken blottlägger ett allvarligt problem, nämligen att det finns en stor variation mellan försäkringskassorna när det gäller kostnader, kvalitet och handläggningstider. För att tillförsäkra att socialförsäkringarna tillämpas likformigt och att rehabiliteringsinsatserna är av hög kvalitet måste de brister som jag har redogjort för åtgärdas. Ytterst handlar det om att värna förtroendet för välfärden och trygghetssystemen. Därför har regeringen beslutat om en rad insatser. För det första skall vi förstärka socialförsäkringsadministrationen med drygt 280 miljoner kronor för kompetensutveckling och informationsinsatser om det nya ålderspensionssystemet under 1998 och 1999, varav en del också är permanent förstärkning. För det andra tillför vi en välbehövlig engångsvis förstärkning under nästa år med 225 miljoner kronor. Försäkringskassornas ekonomiska situation kommer att förstärkas under åren Särskilt glad är jag över den rejäla förstärkning av den s.k. påsen som försäkringskassorna disponerar från 814 miljoner till 1 070 miljoner kronor nästa år. Påsen ger försäkringskassorna möjligheter att köpa rehabiliteringstjänster och utveckla samverkan med bl.a. arbetsförmedlingen, kommunerna och landstingen. Med en långtgående decentralisering av resurser, medel och arbetssätt är det möjligt att hitta unika lösningar, skräddarsydda för en försäkrad eller en grupp. Det får bli olika, dvs. att stor hänsyn får och bör tas till de regionala och lokala förutsättningarna men utan att tumma på rättssäkerheten för den enskilde. Erfarenheterna hittills av samverkan är att den främst omfattar människor som riskerar att hamna in den gråzon som jag inledningsvis nämnde och som kan uppstå mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso och sjukvården. Ur påsen skall Riksförsäkringsverket få 8 miljoner kronor årligen för att stimulera och initiera en ökad forskning inom socialförsäkringsområdet. Särskilt viktigt är det att klarlägga vilka effekter förändringar i systemen får. Nästa år kommer jag som ansvarig minister att disponera 5 miljoner kronor till utveckling av rehabiliteringsarbetet. Pengarna skall användas till att stödja och uppmuntra goda projekt och idéer inom rehabiliteringsområdet som inte kan finansieras på annat sätt. Herr talman! I budgetpropositionen redovisar regeringen att antalet sjukfall ökat under året. Det preliminära budgetöverskridandet ligger för närvarande på drygt 2 miljarder för sjukpenningsförsäkringen år Hittills har det rått stor ovisshet om orsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Därför gav regeringen RFV och försäkringskassorna för ett par veckor sedan i uppdrag att genomföra en undersökning av 15 000 sjukfall för att klarlägga orsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Regeringskansliet analyserar just nu resultaten, och en rapport kommer inom kort att presenteras för regeringen. Det vi vet sedan tidigare är att det finns ett starkt samband över tid mellan sysselsättningsökning, konjunkturuppgång och ett ökat antal sjukfall. Herr talman! Vi har åter tillväxt i ekonomin. Den privata sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker. Industriproduktionen växer, nyföretagandet är högt och antalet konkurser har minskat. Räntorna har mer än halverats. Inflationen är borta. Och därmed skapas också förutsättningar för att utveckla och förstärka den generella välfärden.

Herr talman! När man hör statsrådet måla upp en bild av hur det ser ut i landet skulle man kunna tro att hon hade fått med sig ett manus från valrörelsen. Det var den bild som då målades upp för svenska folket. Därefter har bilden av vad som händer i svensk ekonomi blivit oerhört mycket mera dyster än den som målades upp då. Eftersom jag inte fick några begripliga svar när jag nyss talade i en replikomgång med utskottets socialdemokratiske talesman gör jag ett försök med den ansvariga ministern. Maj-Inger Klingvall är den i regeringen som har ansvaret för socialförsäkringsfrågorna. Min fråga gäller igen: Varför skall de inte vara försäkringar, sociala försäkringar, men ändå försäkringar där det finns raka rör mellan det som försäkras och det som man kan få ut om den händelse inträffar som man försäkrar sig emot? Alltså: varför är Maj-Inger Klingvall och socialdemokraterna för att ha olika tak för de förmåner man kan få ut och för de avgifter som tas ut? Min andra fråga gäller de s.k. FINSAM-försöken. Jag och andra i den här kammaren har flera gånger försökt att få ett svar från regeringens företrädare varför erfarenheterna under fyra år av en lyckosam försöksverksamhet, som har utvärderats positivt vad gäller både innehåll och ekonomi av rikets två främsta ämbetsverk på området, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen, läggs på is i stället för att användas?
Herr talman! När det gäller sjukförsäkringens funktionssätt är det viktigt att se till att sjukförsäkringen är så försäkringsmässig som möjligt. I det avseendet tror jag att Bo Könberg och jag är helt överens. En fråga som för mig är väldigt viktig att arbeta med är hur höga taken skall vara i sjukförsäkringen. Det är en fråga som jag ber att få återkomma till. Vad sedan gäller FINSAM och den försöksverksamhet som pågår ute i landet gäller följande.

Vi har alltså vidareutvecklat modellen. Vi har dessutom genom den proposition 63 som lades fram i riksdagen gjort det möjligt för både försäkringskassorna, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälsooch sjukvården att utveckla en FRISAM-verksamhet. Den första rapporten från Socialstyrelsen har kommit tidigare i år och visar lite av det som jag nämnde i mitt anförande, nämligen att det pågår en försöksverksamhet ute i landet, en verksamhet som alltmer börjar ingå i den ordinarie verksamheten. Där arbetar man med att nå de målgrupper som riskerar att hamna mellan stolarna. Jag kan försäkra Bo Könberg att vi är besjälade av att utveckla denna samverkan, och vi vill pröva att göra det på väldigt många olika sätt, inte bara låsa oss till en enda modell. Därav den här utvecklingen av
Herr talman! Jag noterar i svaret om taken att statsrådet och kanske andra inom regeringen funderar över taken som sådana. Det skall bli intressant att höra synpunkterna på det. Det är självklart att man i ett obligatoriskt system kan diskutera var förmånstaken skall ligga. Jag skall inte pressa statsrådet mer på någon ståndpunkt om detta, eftersom min fråga egentligen gällde den principiella synen: Är vi överens om - jag tror tyvärr inte att vi är det - att det skall vara samma förmåns och avgiftstak oavsett vilket förmånstak man har? försöken. Jag blev inte så där väldigt mycket klarare på svaret, annat än att statsrådet är för att man skall använda olika modeller. I början på 90-talet införde vi i den dåvarande borgerliga regeringen, där jag hade ansvaret för dessa frågor, en lagstiftning som möjliggjorde FINSAM och som också möjliggjorde att ta med socialtjänsten, de s.k. SOCSAM-försöken. Den lagstiftningen har kunnat användas. Jag har förstås ingenting emot att det görs. Den fråga jag väcker är varför de lyckosamma FINSAM-försöken, som Socialstyrelsen och RFV har talat mycket väl om och som alla de län som var inblandade ville behålla, inte får fortsätta. Man skrev till riksdagen och undrade varför man inte fick fortsätta med den och varför den skulle upphöra den gången på nyårsaftonen 1997. Det hade gjorts flera intervjuer med landstingsdirektörer från socialdemokratiskt styrda landsting. De hade prövat FINSAM-modellen och undrade varför de inte fick fortsätta. Herr talman! Jag förstår att detta kan låta kryptiskt för den som inte har varit inblandad, men summan är alltså att de båda ämbetsverk som utredde det hela var positiva, de som hade arbetat med det var positiva och ändå läggs det på is i fyra år. Det var bakgrunden till min fråga.
Herr talman! Jag har väldigt svårt att förstå Bo Könbergs kritik av att den försöksverksamhet som startade med FINSAM nu har fått blomma ut och fått mycket större möjligheter att verka över hela landet. Lagstiftningen har utökats på försök, modellen har utvecklats och det har blivit möjligt att i den ordinarie verksamheten gå in mycket mera tydligt i olika samverkansmodeller. Bo Könberg är, liksom jag, uppenbarligen en stark förespråkare för samverkan. Jag trodde att han skulle applådera den här utvecklingen. Nu ges mycket bättre möjligheter än vad FINSAM gjorde. Där handlade det bara om en samverkan mellan försäkringskassorna och hälso och sjukvården. Med SOCSAM och FRI SAM ger vi aktörerna på detta område mycket större och bättre förutsättningar.
Herr talman! Maj-Inger Klingvall hör inte längre några som helst krav på genomgripande förändringar i den svenska socialpolitiken och socialförsäkringspolitiken. Hon tror att pendeln har svängt tillbaka till ett allomfattande stöd för det som vi har och ser just nu. Intellektuellt är detta helt obegripligt. Vi har antagligen inte på många decennier haft en mer intensiv och vitalare debatt om olika alternativ i socialpolitiken, där de svenska tillkortakommandena för en gångs skull ställs bredvid våra historiska framgångar. Rent praktiskt är detta än mer obegripligt, eftersom Maj-Inger Klingvall har en departementschef som på sin första arbetsdag ifrågasatte hela den svenska generella välfärdspolitiken. Nu kan man möjligen tycka att detta är ett tecken på att fler i dag ifrågasätter det som Maj-Inger Klingvall säger att ingen längre ifrågasätter. Det är kanske oklart om departementschefen visste vad han ifrågasatte. Det är t.o.m. oklart om över huvud taget någon i dag vet vad som är generell välfärdspolitik. Jag har en mycket enkel fråga till Maj-Inger Klingvall: 300 000 arbetande, skattebetalande hushåll i dag i Sverige tvingas att leva på socialbidrag. Är dessa en del av den generella välfärdspolitiken?
Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Ulf Kristerssons inlägg i dagens debatt. Jag noterade att han talade oerhört väl om socialdemokratisk välfärdspolitik i ett historiskt perspektiv. Uppenbarligen hände det någonting sedan, jag vet inte riktigt när. Men det kan ha varit på 70-talet som den socialdemokratiska välfärdsmodellen inte längre passade moderaterna. Om vi å andra sidan skulle gå tillbaka till riksdagsprotokollen har den socialdemokratiska välfärdspolitiken alltid kritiserats av högerkrafterna i riksdagen. Detta var alltså en oerhört märklig historiebeskrivning. Jag noterade också i Ulf Kristerssons anförande att det är sällan som man hör den människosyn som präglar moderat socialpolitik uttryckas så tydligt här i kammaren. Det handlar verkligen om vi och de, vi som har de goda förutsättningarna, som har arbete, som har råd att skaffa oss våra egna system. Vi skall se till att de, de fattiga och utsatta, skall få sin del, och det innebär särbehandling och kontroll. Jag har noterat att det man vill avsätta ytterligare pengar till att stävja fusk i systemet. Uppenbarligen kommer den människosyn som moderaterna står för tydligt till uttryck i den moderata välfärdspolitiken. Det handlar om ett vi-och-desamhällle. En sådan människosyn kommer jag som socialdemokrat aldrig någonsin att acceptera. För mig handlar det om att vi människor är lika mycket värda. Vi skall se till att alla får möjlighet att klara av sin egen försörjning. Det måste vara det långsiktiga målet i allt som vi gör, att det skall vara grundförutsättningen för välfärd. Sedan skall vi ha ett generellt välfärdssystem som omfattar alla människor och som vi solidariskt finansierar.
Herr talman! Den idé som länge fångade uppmärksamhet i svensk socialpolitik grundlades utan tvivel med en stark moralisk kraft. Den fortsatte att utvecklas i kraft av väldigt god ekonomi. De intellektuella tillkortakommandena blev glasklara när det inte längre fanns en grundläggande moral och inte heller nya pengar att stoppa in i systemet. Jag har lite svårt att förstå varför socialdemokrater i allmänhet och Maj-Inger Klingvall i synnerhet så hårt vill surra sig vid masten när det gäller att stoppa genomgripande reformer i den svenska välfärdspolitiken. Det finns ju en så sällan berättad historia, som jag förutsätter att Maj-Inger Klingvall kan mycket bättre än vad jag kan. Det är arbetarrörelsens historia som inte alls bygger på att stat och kommun är alla goda gåvors givare, utan som bygger på att stat och kommun har det yttersta ansvaret medan de allra flesta människor själva tar ansvar för sig och sitt. Denna historia handlar om konsumentkooperationens kamp för hårdare konkurrens, om fristående arbetslöshetskassor och försäkringskassor som kollektivt fördelar risker mellan människor, om att över huvud taget bygga upp system mellan människor utan att de tror att saker är gratis eller felfria bara för att kommunen eller staten tar hand om dessa. Allt detta finns i Maj-Inger Klingvalls eget partis historia. Det är en del av en politik som skulle kunna ligga till grund för en ny reform av svensk välfärdspolitik. Allt var inte perfekt, men jag tror att den grundläggande tanken, att det som människor kan sköta själva blir inte bättre för att staten lägger beslag på det och tar ansvaret ifrån människor.
Herr talman! Jag fick inga synpunkter på frågan vad det egentligen är för människosyn som präglar den moderata välfärdspolitiken och förmodligen också den moderata politiken i sin helhet. Det är ytterst beklagligt. Jag tror att debatten om välfärden i framtiden verkligen skulle tjäna på att moderaterna vågade stå upp för sin grundläggande ideologi, att detta verkligen handlar om ett vi-och-de-tänkande. Jag känner mig naturligtvis oerhört upprörd över att få denna människosyn så tydligt demonstrerad, samtidigt som det är viktigt att det blir tydligt. Jag har över huvud taget väldigt svårt att förstå den tanke som har presenterats här i dag från oppositionspartierna, att det skulle vara möjligt för er att tillsammans genomföra en genomgripande välfärdsreform för framtiden. Jag har ändå noterat att det finns rätt stora skillnader mellan partierna när det gäller synen på välfärden. Men framtiden får väl utvisa huruvida det är möjligt för er att tillsammans komma fram till någon form av lösning. För mig handlar det om att, utifrån den grundläggande ideologi som socialdemokratin står för och som jag och regeringen står bakom, arbeta för att förändra våra socialförsäkringar och våra trygghetssystem så, att de klarar den nya tidens krav och påfrestningar. Vi står mitt uppe i ett sådant förändringsarbete. Välfärdspolitikens roll blir ännu viktigare i en tid av stora förändringar, en tid som vi förmodligen befinner oss mitt i.
Herr talman! Jag satt och lyssnade på statsrådet Klingvalls genomgång, och jag instämmer naturligtvis i stort sett i allting. Det kan tänkas att jag vid något tillfälle lyssnade litet illa. Jag uppfattade inte att statsrådet vid något tillfälle tog upp resonemanget omkring en utökad personkrets i systemen.

Det kan ibland vara svårt att komma in i systemen i takt med att arbetsmarknaden förändras. Vi arbetar på ett annat sätt än tidigare. Många ungdomar arbetar i projekt och med tillfälliga anställningar. Det gäller inte bara ungdomar. Det finns säkert anledning att se över systemen för att skapa bättre trygghet eller för att göra det lättare att komma in i systemen. Det är ett viktigt reformområde under de kommande åren. Vi riskerar annars att det blir en tudelning på arbetsmarknaden, dvs. ett A-lag - och ett B-lag som står helt utanför. B-laget tenderar dessutom att bli allt större och större - en antalsmässigt växande grupp. Jag tror" - säger Åsbrink - "att det är viktigt att vi ser över detta under de kommande åren." Min fråga blir: Kan vi förvänta oss förslag om förändrade personkretsar som täcker in alla de grupper som i allt större omfattning ställs utanför?
Herr talman! Jag hade en kort mening om detta i mitt anförande när jag berättade att regeringen kommer att lägga fram förslag om ändrade villkor för sjukpenninggrundande inkomst. Vi håller nu på att arbeta med det, och det kommer under mars månad en departementspromemoria, som kommer att gå ut på remiss. I den kommer bl.a. förslag om förändringar i villkoren för att komma in i försäkringen.
Herr talman! Jag hörde den korta meningen från statsrådet Klingvall och vill tacka för den aviserade ansträngningen för att gå igenom problemet att människor faller utanför och inte kan kvalificera in sig. Carlinge besparade mig att läsa högt ur protokollet från den 2 december. Också jag hade tänkt göra det. Jag vill med tillförsikt säga att det känns skönt - nu har två statsråd sagt att man vill arbeta med det här. Jag ser därför lite ljust på framtiden.

Herr talman! Under utgiftsområde 10 behandlas frågan om närståendepenning. Jag tänker gå in på den del av berörd lag som handlar om en närståendes rätt till ledighet och ersättning när han eller hon vårdar en hivsmittad person. Har den hivsmittade fått sin infektion vid behandling inom den svenska hälso och sjukvården genom att blod eller blodprodukteer använts, kan en närstående få vårda den sjuke med full ersättning i 240 dagar. Grundregeln i lagen är annars På samma sätt, dvs. med 240 dagars full ersättning som utgångspunkt, görs bedömningen om den som vårdats blivit smittad av en annan hivsmittad person, om personerna i fråga är eller har varit gifta med varandra eller sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden och om smittan ägt rum innan den först smittade fått kännedom om sin infektion. Således innebär detta att en närstående till en person som får sin infektion av sin partner, om denna inte smittats via blod eller blodprdukter inom sjukvården, inte omfattas av den längre perioden i närståendevården. Herr talman! Tala om diskriminering! Vi har här en lagstiftning som inte bara diskriminerar - den är fördomsfull och moralisk. Tydligen görs här en gradering av den hivsmittades lidande. Reglementet fastställer att vissa är "oskyldigt" smittade medan andra, t.ex. homosexuella, har sig själva att skylla. Herr talman! Inom vilka andra områden av socialförsäkringssystemet kan vi finna denna åtskillnad, en åtskillnad där anledningen till sjukdomen är avgörande, inte själva sjukdomstillståndet? Jag kan inte hitta något sådant område, men det kan kanske de utskottsledamöter som avstyrkt vår motion Sf226 göra. För att visa på det tokiga i detta sammanhang kan jag göra ett tankeexperiment som inte har med hivsmitta att göra. Tänk er att denna åtskillnad skulle gälla inom den tillfälliga föräldrapenningen eller, om man så vill uttrycka det, vid vård av sjukt barn! Om ett barn skulle bli skadat eller få någon infektion genom kontakt med andra barn exempelvis inom barnomsorgen eller vid skolstarten, är det då mera "oskyldigt" än om samma skada eller smitta skulle uppstå vid lek med grannbarnen under helgen? Ungen hade ju då kunnat hålla sig hemma, kan det sägas, och då hade det inte hänt. Rätten till tillfällig föräldrapenning skulle därmed kunna begränsas kraftigt. Ni förstår alla att en sådan lagstiftning skulle vara omöjlig. Men när det gäller de hivsmittade är motsvarande möjligt. Herr talman! I Vänsterpartiets motion Sf226 tar vi även upp att rätten till avgiftsfria sjukvårdsförmåner bör gälla oavsett hur hivsmittan har uppkommit. Vi har där samma motivering som vid närståendepenning. Slutligen hemställer jag att riksdagen hos regeringen begär förslag om att anhörigbegreppet även skall gälla homosexuella. Jag går så över till frågan om eventuella kostnader. Herr talman! Vänsterpartiet anser att kostnaden för denna reform ryms inom socialförsäkringens ram. Skulle det dock visa sig att så inte är fallet, bör kostnaden prövas inför regeringens ekonomiska vårproposition 1999.

Herr talman! Utgiftsramarna har redan beslutats. Detta innebär att de moderata parti och kommittémotionerna kan sägas vara avslagna. Det sakliga innehållet har knappast debatterats, helt i enlighet med den nya ordningen. På utgiftsområde 11 har vi moderater inga reservationer, men vårt särskilda yttrande om hanteringen av änkepensionen gäller en principiellt tung fråga. Redan 1988 gjordes stora ingrepp i änkepensionerna. Motiveringen var att kvinnors förvärvsarbete drastiskt hade ändrats och att män och kvinnor därför i princip borde behandlas lika - eller åtminstone mer lika. Övergångsreglerna var i det ursprungliga förslaget mycket begränsade, trots att det tar decennier för förändrade förvärvsmönster att slå igenom. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade helt missat eller underlåtit att beakta denna tröghet. Kritiken 1987 ledde till ändrade och förbättrade övergångsregler, som dock var behäftade med åtminstone ett principfel. systemet, där det inte hörde hemma. Här fanns alltså en viss form av prejudikat, som utnyttjades när nio år senare regeringen fick igenom förslag om att inkomstpröva folkpension och pensionstillskott till änka fram till dess att hon fyllt 65 år. De andra fick ingen sådan pension. Riksdagsbeslutet 1997 var ett brott mot den kompromiss som slöts i utskottet om efterlevandepensionerna 1988 och som antogs av riksdagen. Överenskommelsen bröts och förändringen genomfördes med en stor brådska som inte kunde tolereras, och med rätta skriver ett antal moderata motionärer om detta. Gunnarsson använder samma ord och Inger René och Kent Olsson påpekar helt korrekt att enskilda människors ekonomiska planering i ett slag slagits i spillror. Moderaterna avvisade 1997 års förslag direkt och kräver i årets budgetmotion att änkepensionens regler återställs till vad som gällde före 1997. Samma gäller omställningspensionen som kortades från tolv till sex månader. Vi har alltså varit konsekventa. Jag låter andra fundera på om också de har varit det. En principiell fråga som tyvärr inte belysts tillräckligt är om kvinnor har nått en sådan inkomstjämställdhet att efterlevandepensionerna kan försämras, ja "pensioneras". Synpunkter från ekonomhåll, inte från socialpolitiskt håll, kan ge debatten ett nytt perspektiv. Ekonomen Magnus Henrekson har nu senast i Ekonomisk debatt nr 8 konstaterat att de förvärvsarbetande i Sverige har mycket lång arbetstid om man både tar hänsyn till antalet timmar i reguljärt yrkesarbete och icke betalt egenarbete som de måste utföra. Han jämförde USA och Sverige när det gäller marknadsarbetets tillväxt, egenarbetets omfattning samt sysselsättningsfrekvens och sysselsättningsprocenten för amerikanska och svenska kvinnor. Så här skriver han:"Eftersom en mycket stor del av det obetalda arbetet är hushållsrelaterat och huvuddelen av detta utförs av kvinnor, borde en ökad professionalisering av de hushållsrelaterade tjänsterna avspegla sig i en ökning av kvinnors närvaro på arbetsmarknaden både vad gäller sysselsättningsandel och genomsnittligt arbetad tid." En jämförelse mellan svenska och amerikanska kvinnor ger följande resultat. 1997, medan den endast ökade"- och det är verkligen förvånande siffror -"från 67,3 till 68,9 procent för svenska kvinnor". Jämför alltså en ökning med 19 Tar man hänsyn till den genomsnittliga arbetstiden passerade den kvinnliga sysselsättningen i USA den svenska redan under 1970-talet och ligger 20 % högre i USA än i Sverige i dag. Henreksons slutsats är att denna stora skillnad aldrig hade uppstått om inte den hushållsrelaterade tjänstesektorns professionalisering varit snabbare i USA än i Sverige. Tyvärr har föreställningen att svenska kvinnor har en förvärsvärvsintensitet som snabbt närmar sig mannens anammats okritiskt. Det är en myt. Utvecklingen från 70-talet är inte uppmuntrande, och slutsatsen blir att försämringar av änkepensionerna slår hårt. Den genomsnittliga änkan får sämre standard när hennes livskamrat dör, och hon drabbas då också oacceptabelt av den år 1997 hastigt genomförda försämringen. Det finns således två beslut som borde fattas snarast möjligt om vi var rationella och hade viss social medkänsla - ett kortsiktigt och ett mera långsiktigt. Det kortsiktiga innebär att änke och omställningspensionerna återställs till det som gällde före Det mer långsiktiga innebär att skatteregler för att främja den hushållsnära servicesektorn och sedan också hela servicesektorn bör sättas i sjön snarast. Om inte sviker socialdemokraterna och kanske andra vänsterpartister två politiska mål - det socialpolitiska samt jämställdhetsmålet. I det senare fallet brukar statsministern helt felaktigt framhålla att Sverige är det stora goda exemplet. Siffrorna har talat emot det. Budgetreglerna ger mig ingen möjlighet att yrka på våra motionsförslag - och det må vara hänt. Men det vore lovvärt om Henreksons artikel i Ekonomisk debatt blev jullektyr och ledde till nytänkande för den vänstermajoritet som brukar kalla sig radikal men som jag ibland i mina mörka stunder kallar bakåtsträvande. Jag tycker att vi kan vara överens om att social trygghet aldrig kan finnas om vi inte har en mycket fast och stabil grund som de tillväxtskapande krafterna utgör. Det är alltså god ekonomi, flexibilitet, mångfald, osv. som gör att vi också kan bygga upp goda sociala system.

Herr talman! Vänsterpartiets syn på den ideologi som skall ligga till grund för socialförsäkringarna har förtjänstfullt redogjorts för här i kammaren av Carlinge Wisberg. Claes Stockhaus har lika förtjänstfullt talat om en annan av min hjärtefrågor, nämligen närståendepenning till hivsmittade. Jag instämmer i deras båda inlägg. Låt mig börja med att säga att vi Vänsterpartiet är nöjda över att riksdagen i dag kommer att fatta beslut om att pensionerna återigen skall räknas upp med hela basbeloppet. Det är ett krav som vi drivit i flera år. Vi är också nöjda med att bostadstillägget för pensionärer höjs - även det en fråga som vi drivit. Vi tycker nämligen att bostadstillägget är ett bra sätt att stödja låginkomstpensionärer, allra helst eftersom det har en klar kvinnoprofil. Ca 80 % av dem som uppbär bostadstillägg är kvinnor. Herr talman! Så till någonting helt annat. Om jag får ett förskott på min lön anses det förskottet vara betalt när jag fått ett avdrag på min lön motsvarande förskottet. Är förskottet stort kanske jag måste dela upp det på flera månader, men när det är betalt är det betalt och jag anses skuldfri. Men denna ganska självklara princip gäller inte på alla områden. En person som får en yrkesskadelivränta har också möjlighet att ta ut livräntan i ett engångsbelopp. När den personen sedan går i pension skall enligt lagen ske en samordning mellan yrkesskadelivräntan och ålderspensionen. Detta gäller även om den försäkrade tagit ut livräntan i ett engångsbelopp som räknas fram bl.a. på kvinnors och mäns respektive medellivslängd. En kvinna vars medellivslängd är längre betalar tillbaka lite mindre varje månad, medan en man som har kortare medellivslängd betalar tillbaka lite mer varje månad. Men inte nog med det. När det väl har beslutats hur mycket som skall betalas tillbaka varje månad, visar det sig att beslutet gäller hela livet. En man som uppnår medellivslängden för män tvingas därmed att fortsätta att betala tillbaka samma belopp som en gång fastställts ända tills han avlider. Percy som fick ett engångsbelopp på 107 000 kr och har haft oturen i pensionshänseende att leva över medellivslängden har till dags dato betalat tillbaka 175 884 kr, dvs. 68 884 kr mer än han fått ut i kapitalbelopp. Trots att han betalt tillbaka det han fått i förskott anses han inte skuldfri utan tvingas fortsätta att betala varje månad, år ut och år in. Enligt min mening är detta djupt omoraliskt. Vänsterpartiet har därför lagt fram ett förslag om att det tillsätts en utredning med syfte att en pensionär som är återbetalningsskyldig enligt samordningsreglerna skall anses ha betalt sin skuld när förskottet är betalt. Vi har inte ens begärt att staten skall betala tilbaka de 68 884 kr som man drivit in från pensionären i mitt exempel, utan bara en utredning som skall göra honom skuldfri. Utskottet säger sig ha förståelse för att jag anser att det är orimligt, men menar att man får tillräcklig upplysning när man tar ut ett engångsbelopp. Ursäkta mig, men vem förväntas förstå att en i samhället gällande princip, nämligen att ett förskott är betalt när det är betalt, inte gäller för staten? Utskottet gör också en hänvisning till det nya pensionssystemet där i princip samma regler för samordning skall gälla. Låt mig då påminna om att delningstalet är lika för kvinnor och män, arvsvinsterna fördelas lika mellan könen och beräkningarna vid delad pensionsrätt skall vara lika för kvinnor och män. Varför då släppa in denna ojämställda gökunge i boet? Menar Genomförandegruppen verkligen att man för statens räkning tänker fortsätta att driva in redan betalda skulder? Herr talman! På hösten 1996 beslutade socialdemokrater och centerpartister att änkepensionens folkpensionsdel skulle behovsprövas. Vänsterpartiet har ända sedan förslaget lades fram sagt nej till behovsprövningen, och vi anser fortfarande att den är orättfärdig. Vi beklagar att det inte gått att nå någon enighet i denna fråga. Centern vill undanta änkor med barn under 18 år men är inte beredda att avsätta några medel för detta. i söndags att hans parti inte drev frågan i förhandlingarna och att Miljöpartiet vill ha en utredning om konsekvenserna av behovsprövningen innan man är beredd att komma med något förslag. Såsom läget då ser ut hade det genom den nya budgetlagen blivit nödvändigt att finna en finansiering inom budgetområdet, vilket hade inneburit att vi tvingats t.ex. att sänka pensionerna eller bostadstillägget för pensionärer. Vare sig Vänsterpartiet, Miljöpartiet ville göra detta. När änkepensionen avskaffades utformades övergångsreglerna så att de skulle tillgodose behovet av skydd för äldre kvinnor. Behovsprövningen slår hårdast mot de änkor som under lång tid arbetat i hemmet - den grupp som övergångsreglerna skulle skydda. En av anledningarna till varför behovsprövningen slår så hårt, är sättet man beräknar inkomsten på. Till inkomst av arbete läggs också ATP, tjänstepension, avkastning av kapital och näringsverksamhet. När behovsprövningen först infördes räknades också utbetalningar från makens eller egen privat pensionsförsäkring och pensionssparande in i det inkomstbegrepp som ligger till grund för behovsprövningen. Detta har nu tagits bort, och man kan ju fråga sig varför t.ex. makens tjänstepension fortfarande räknas som inkomst men inte en privat pensionsförsäkring. I det nya pensionssystemet skall vare sig tjänstepension eller privat pensionsförsäkring räknas av mot garantipensionen. Varför skall då den då räknas av mot folkpensionen i änkepensionen? Att förändra inkomstbegreppet och ifrågasätta de olika delar som ingår i det, är enligt min mening en av de mest konstruktiva saker som vi kan göra nu i detta parlamentariskt låsta läge. Att rensa bort t.ex. ATP och tjänstepension och enbart räkna på inkomst av tjänst skulle, enligt de beräkningar vi låtit göra, innebära en kostnad på ca 30 miljoner kronor. Om behovsprövningen inte görs enligt samma teknik som vid beräkning av bostadstillägget för pensionärer, skulle det innebära att vi slipper effekter som gör att de änkor som bor i hyresrätt missgynnas framför de som äger sin permanentbostad. Vi skulle också slippa att ungdomar över 18 år som fortfarande bor hemma, kanske för att de gör lumpen eller är arbetslösa, påverkar mammans änkepension. Detta borde väl ändå vara något som samtliga partier kan enas om? Regeringen har nu aviserat en proposition till våren om den nya efterlevandepensionen som kommer att träda i kraft den 1 januari 2000. Man har nyligen presenterat en utredning med rubriken Efterlevandepension: en anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet. Eftersom de framtida pensionerna kommer att beräknas på ett helt nytt sätt måste även efterlevandepensionen anpassas till ålderspensionssystemet med den beräkning av änkepensionen som görs där för ålderspensionärer. Folkpensionen kommer att ersättas med en garantipension som trappas av mot ATP-delen i änkepensionen. För änkor som omfattas av övergångsreglerna blir det en avtrappning mot inkomsten där ATP och tjänstepension ingår. Vänsterpartiet anser att detta står i strid mot artikel 119 om lika lön i Romfördraget. Änkorna själva förbereder en prövning i EG rätten. Det vore därför passande om Genomförandegruppen gör denna prövning själva innan det nya systemet börjar gälla. Herr talman! Det finns förslag inom utgiftsområde 11 som är glädjande, t.ex. den höjning av pensionerna som den fulla uppräkningen innebär samt höjningen av bostadstillägget för pensionärer. Jag har talat om konsekvenserna av reglerna kring samordningen av yrkesskadelivränta. Dessa regler kommer att överföras till det nya pensionssystemet, vilket innebär att staten höjer sina inkomster på ett för mig oetiskt sätt. Jag har också försökt att lägga fram ett konstruktivt förslag vad gäller inkomstbegreppet vid behovsprövningen av änkepensionerna. Det är ett förslag som partierna borde kunna enas om enligt min mening. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer 9 mom. 14 och reservation 10 mom. 11.

Herr talman! Det aktuella området som debatteras, ekonomisk trygghet till äldre och efterlevande, är ett av de viktigaste välfärdspolitiska områdena, vilket även regeringen uttrycker i sin proposition. Grunden för den ekonomiska tryggheten är att alla som omfattas av systemet skall känna dels trygghet under utbetalningstiden, dels trygghet över tiden. Jag tänker på de avtal som man tecknar avseende pensions och efterlevandevillkor, vilka oftast skall gälla under en ganska omfattande tidsperiod. Vi har i vårt land haft förmånen att leva under ganska goda ekonomiska villkor, inte minst om vi besvärar oss med att göra en jämförelse med krigsoch katastrofdrabbade länder. Det stora flertalet av jordens människor skulle inte förstå vår debatt denna dag, eftersom man lever under helt andra villkor. Jag skulle gärna vilja tillägna dem en tanke och en önskan. Även om det är omöjligt för dem att erhålla våra ekonomiska villkor, skulle det vara befriande att tillönska dem en inre känsla av julefrid. Jag inser att det är befängt, men vad är pengar och garantier om pensioner jämfört med en brist på det första steget i Maslows behovsstege, nämligen trygghet och garantier om att få rent vatten, dagligt bröd och erkänslan att vara en fullvärdig medborgare på planeten Tellus. Det svenska socialförsäkringssystemet bör vara en återspegling av vår attityd till och omtanke om förmånstagarna av systemet. Någon har sagt: "berätta hur ni tar hand om era äldre, så skall jag säga hur landet mår". Med full respekt för att allt kan ses och värderas på flera olika sätt, vill jag lämna några argument till Kristdemokraternas ställningstagande i denna fråga. Broderskapstanken motiverar oss att ta ett gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de mest utsatta. Denna princip är en del av den kristdemokratiska socialpolitiken. Vi vill bygga upp ett skyddsnät av människor i samverkan, i gemenskaper och naturligt ömsesidigt stöd. Detta måste vara fundamentalt i ett samhälle. Ekonomi och bidrag kan inte lösa alla problem, men de är till stor och absolut nödvändig hjälp när de ekonomiska förhållandena försämras drastiskt. Låt mig härmed lämna det sociala ansvaret som vi bör dela och gå över till det konkreta ekonomiska ansvaret för ålders och efterlevandepensionerna. Herr talman! Det är med glädje som vi noterar att regeringen återgår till att beräkna pensioner med fullt basbelopp. Prisbasbeloppet kommer att mottas med stor tacksamhet, speciellt av landets pensionärer med låg eller ingen ATP. Denna återställare noteras med tacksamhet. Men samtidigt uppstår frågan varför regeringen undanhåller änkorna en motsvarande och, enligt mitt förmenande, rättmätig återställare. Låt mig återkomma till detta lite senare. För att erbjuda de sämst ställda pensionärerna en bättre levnadsstandard föreslår Kristdemokraterna en höjning av pensionstillskottet med 200 kr per månad under 1999 och med ytterligare 110 kr till 310 kr per månad år 2000. Jämfört med höjningen av bostadstillägget till pensionärer, som regeringen föreslår, kommer denna modell att innehålla såväl incitament till lägre bostadskostnad som ett grundstöd för de, ekonomiskt sett, sämst ställda pensionärerna. Träffsäkerheten är större och grundtanken i hela systemet tillgodoses på ett bättre sätt genom att bygga på folkpensionen med ett behovsprövat grundbidrag. Jämfört med regeringens proposition är Kristdemokraternas anslag till nämnda stödåtgärder större än regeringens, räknat i faktiska kronor. Jag tänker på pensionstillskottet tillsammans med den beräknade kostnaden för en höjning av bostadstillägget till pensionärer. Kristdemokraterna har valt att stå kvar vid den modell med ett höjt pensionstillskott som vi tidigare har angivit. Vi finner ingen anledning att ändra bidragsmodell för att regeringen eller andra partier anser bostadsbidrag vara bättre än pensionstillskott. Vi hävdar att träffsäkerheten i bidragssystemet är bättre med ett höjt pensionstillskott. Det är en bra form av grundstöd. Dessutom vill vi inte ge vårt stöd till några allmänna justeringsbidrag som skapas för att bostadskostnaderna ökar mer än önskvärt. Det är säkert känt av kammarens ledamöter att vi inte vill instifta fler bidrag än nödvändigt är! En pensionär som har låg eller ingen ATP kan genom att erhålla höjt pensionstillskott påverka sin ekonomi genom att välja en billigare bostad. Syftet måste vara att tillgodose ett personligt önskemål om bättre personliga ekonomiska villkor, inte att omsätta mer bidrag eller stödåtgärder. Pensionären vill helt enkelt få mer pengar i börsen och därmed också få bättre valfrihet. Bidrag som utbetalas på grund av högre bostadskostnader skapar snarare dyrare lägenheter och därtill ett ännu större bidragsberoende. Inkomstprövningen av änkepensionerna måste upphöra. Det är inte rätt mot dessa kvinnor, vars män deltagit i uppbyggnaden av bl.a. folkpensionens änkepension. Om man blivit lovad en förmån måste detta följa livet ut. Det är fel emot dessa kvinnor att de skall berövas sin änkepension. Beslutet att inkomstpröva änkepensionen föreslår Kristdemokraterna skall borttagas. Vi har i våra anslag finansierat denna kostnad. Vidare anser vi Kristdemokrater det vara på sin plats med en annan återställare, nämligen att återgå till omställningspension som omfattar tolv månader. Efter ett dödsfall är sex månader alldeles för kort tid för att rehabilitera sig och komma tillbaka till arbetslivet och det sociala livet igen. Även om det finns avtalsförsäkringar på marknaden som skyddar en stor del av befolkningen, så finns det, detta till trots, väldigt många som saknar motsvarande grundskydd. Det är dessutom anmärkningsvärt att omställningspensionen skall upphöra helt och hållet redan när yngsta barnet är tolv år. Som vi alla vet är det inga barn som klarar sin försörjning från tolv år. De förväntas vara försörjda av föräldrar, inte bara till 16 eller 18 år, utan en bra bit över 20 år i många fall. Regeringens proposition om efterlevandeskyddet har något lite av gott i sig. Men beklagligt nog saknas ett stöd och erkännande till de äldre, ensamstående kvinnorna, vars män deltagit i uppbyggnaden av detta samhälle som vi i dag har förmånen att förvalta. Sammanfattningsvis anser Kristdemokraterna det vara på sin plats med återgång till änkepensionens gamla regler, vilket innebär borttagning av inkomstprövning. Då medräknar jag även fritidsfastigheter, som regeringen vill lägga in i beräkningsgrunden. Därtill skall det vara tolv månaders omställningspension i stället för nuvarande - liksom enligt propositionen - sex månader. Herr Talman! Kristdemokraterna hävdar att man skall kunna lita på ingångna avtal. Vårt samhälle skulle bli mycket bättre om alla kunde lita på varandra. Denna önskan omfattar även våra socialförsäkringssystem. Därför kommer vi att arbeta vidare med att få uppgjorda avtal bindande och trygga över generationer. Det måste vara en självklarhet för ett land med vår ekonomi att varje invånare känner trygghet och stöd från våra beslutande församlingar.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Kenneth Lantz några saker. I mitt anförande tog jag upp yrkesskadelivräntan och det sätt man beräknar och samordnar den på vad gäller engångsbeloppen. Reglerna innebär att man får betala tillbaka mycket mer än vad man har fått i förskott. Om jag inte missminner mig visade krisdemokraterna faktiskt ett visst intresse för vår motion när vi talade om den. Jag skulle vilja veta vad det är som gör att kristdemokraterna nu har ändrat uppfattning om de här reglerna och vad det är som gör att ni nu inte kan tänka er att stödja reservationen. Kristdemokraterna sitter i pensionsarbetsgruppen. Jag skulle vilja veta om ni är medvetna om att det här kommer att föras in och att det i fortsättningen kommer att drivas in pengar för statens räkning från sådana människor som faktiskt redan har betalt sina skulder. Sedan noterade jag med intresse att Kenneth Jag skall komma ihåg det.
Herr talman! Med anledning av den frågeställning jag har fått av Ulla Hoffmann vill jag säga att jag delar uppfattningen, även om vi i partiet inte har tagit ställning till att vi skall stödja reservationen i detta läge, att det är fel att staten tar in mer pengar än vad man egentligen är berättigad till. Vi ber att få återkomma i den här frågan. I stället vill jag notera den överensstämmelse som Ulla Hoffmann och jag har angående grunderna för änkepensionernas beräkning.
Herr talman! Jag uppskattar att Kenneth Lantz står för sin uppfattning. Det är också någonting som brukar gälla Rose-Marie Frebran. Men det är trist att inte Kenneth Lantz har sitt parti med sig i den här frågan. Det är kanske nu vi måste göra någonting för att de män och kvinnor som omfattas av reglerna inte skall behöva bli alltför utblottade och kanske t.o.m. hinna avlida innan vi har visat att det faktiskt begås ett stort övergrepp mot dessa människor.
Herr talman! Vi behöver inte tro att allt är kört för att vi inte kommer till något fulländat beslut i denna fråga just i dag. Vi kan väl med gemensamma krafter arbeta vidare på detta. Jag tror att riksdagen har anledning att återkomma i den här frågan.

Herr talman! Vi har gått över till att diskutera nästa utgiftsområde inom vårt utskott. Det är fyra sådana debatter här i dag. Det blir en lång dag för oss. Det största och kanske viktigaste inom socialförsäkringarna är ålderspensionssystemet. Det är viktigt att våra äldre verkligen har rätt att ställa krav på ekonomisk trygghet. Det nya ålderspensionssystem som vi beslutade om i juni i år står fem av partierna i riksdagen bakom. Vi är övertygade om att det kommer att vara ett långsiktigt och bra system som kommer att ge den grundtrygghet som vi i Centerpartiet arbetar för - den grundtrygghet som vi anser är mycket viktig och värdefull. Det nya pensionssystemet bygger på en garantipension i botten, lika för alla, kombinerat med en inkomstrelaterad del. Den generation som har varit med om att bygga upp den välfärd vi har i dag har rätt att känna trygghet under sin tid som pensionärer. Det är fortfarande många äldre som har det gamla pensionssystemet som bygger på inkomstbortfallprincipen. Många av dem är låginkomsttagare. Däribland finns många ensamstående kvinnor som har haft sitt huvudsakliga arbete i hemmet. De har kanske varit ryggraden i familjeföretaget eller kanske jobbat extra inom hemtjänst, i skolbespisning eller som lokalvårdare. Det finns också män som hela livet haft mycket låg inkomst och som befinner sig i samma situation som låginkomsttagare. Därför föreslår vi i Centerpartiet att man inom det här utgiftsområdet höjer pensionen för dem med lägst pension. Vi föreslår en höjning av pensionstillskottet med 2 500 kr per år. Det har vi med i ett särskilt yttrande. Inom det här utgiftsområdet finns också det här med efterlevandepensioner. Ulla Hoffmann påstår att vi inte har finansierat det. I vår motion i finansutskottet finns det en omfördelning inom detta utgiftsområde. Därför stämmer inte det påståendet. Vi har ett särskilt yttrande inom det här området. Änkepensionerna infördes under en tid då det var ovanligt att kvinnorna förvärvsarbetade och mannen oftast var ensam familjeförsörjare. När inkomstutredning av änkepensioner infördes angavs att änkor med låga inkomster inte skulle drabbas. Uppföljningen av förändringarna tyder på att kvinnor med egen hög inkomst drabbas, medan de med låg egen inkomst har skyddats. Centerpartiet anser att det behövs en översyn av vilka konsekvenser de nya änkepensionerna medfört för olika grupper. Minskningen av folkpensionsdelen i änkepensionerna leder emellertid till ekonomiska svårigheter, särskilt för vissa familjer. Därför anser vi att kvinnor med barn under 18 år inte bör beröras av inkomstprövningen. Den som har mist sin make eller maka går igenom en mycket svår period i livet. Denna plötsliga förändring av livssituationen kräver en längre omställningstid än sex månader. Centerpartiet anser att det behövs en utredning om förutsättningarna för att förlänga omställningsperioden till tolv månader. Herr talman! Vi har inga reservationer, utan bara särskilda yrkanden.

Herr talman! Vi har nu kommit in på den kanske viktigaste av de svenska socialförsäkringarna, dvs. den som rör de äldres ekonomiska trygghet. Jag beklagar i och för sig att socialförsäkringsminister Maj Inger Klingvall tydligen inte har tillfälle att vara med oss under denna diskussion, vilket kunde ha varit bra. I det gamla pensionssystemet fanns det många stora brister. Jag tror att de allra flesta numera är överens om det. Men debatten var lång innan den ledde fram till en ganska bred medvetenhet om att det behövde göras någonting åt det gamla pensionssystemet. Det är skälet till att riksdagen vid några tillfällen, nu senast i somras, har tagit ställning i en mycket bred majoritet till förmån för ett nytt pensionssystem. Det kommer att sättas i sjön successivt fr.o.m. den 1 januari nästa år. Vissa delar har redan börjat tillämpas, såsom avsättningen till framtida premiereserver, som sattes i gång redan 1995. Huvudprinciperna i det nya pensionssystemet är relativt lätta att förstå och ta till sig, att vara för eller emot. Det är nämligen principen att det skall finnas en livsinkomst som räknas, att det kan tillkomma vissa tillägg om man exempelvis har haft hand om barn, att det skall vara en följsamhet mellan vad som händer i samhällsekonomin och pensionerna, men också en följsamhet efter vad som händer med medellivslängden, dvs. om det är mer sannolikt att den kommer att fortsätta att öka kommer detta att påverka pensionen. För en så här stor reform krävs det förstås också omfattande övergångsregler, med tanke på att många människor som befinner sig mitt i livet eller t.o.m. andra hälften av yrkeslivet inte har så många år kvar fram till pensionstillfället och under yrkestiden inte kan påverka sin pension. För oss liberaler är ett viktigt inslag i det nya systemet att vi till sist kunde komma överens om att införa ett inslag av sparande i detta, de s.k. premiereserverna. Vi är i det stora hela mycket nöjda med det nya pensionssystemet. Även om det förstås har innehållit kompromisser mellan fem partier tycker vi att socialliberala värderingar har fått mycket genomslag i det nya systemet. Herr talman! Jag tänkte ta upp en fråga som inte har direkt med det nya pensionssystemet att göra, nämligen frågan om änkepensionerna. Där är det tyvärr så att en majoritet i denna kammare för några år sedan beslutade om helt nya regler för den s.k. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har stått bakom en av de mest orättfärdiga förändringar i svenska socialförsäkringar som någonsin ägt rum. Med kort varsel har flera tiotusentals änkor drabbats av mycket stora minskningar av inkomsten, i flera fall upp till 3 000-4 000 kr i månaden. Vi har kritiserat det här från det tillfälle då riksdagen började ta ställning till de här frågorna och föreslagit gång på gång, och även i år, att beslutet skall upphävas och att de regler som fanns före den 1 april Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har många gånger berömt sig för den sanering av rikets finanser som ägt rum under senare år, huvudsakligen förlängningen av den s.k. Natalieplanen och införandet av nya skatter. Men resultatet har utan tvivel varit det att underskottet i statens finanser har minskat mycket kraftigt och nästan vänts till ett litet överskott. I samband med det utlovade man inför föregående valrörelse en rad återställare. En av dem diskuterar vi i dag, nämligen frågan om nivåerna på de vanliga pensionerna. Man har också utlovat nya stora och kostnadskrävande reformer. Den mest kostnadskrävande är förstås den s.k. maxtaxan, som innehåller intressanta inslag men som är en mycket dyr reform. Regeringen har själv uppskattat kostnaderna till ca 3 500 miljoner. Kommunförbundet har talat, förmodligen överdrivet men ändå, om det dubbla beloppet. Om man räknar med det belopp som regeringen själv använder, ca 3 500 miljoner, är det beloppet ungefär fem gånger så stort som besparingen på änkepensionerna. När man säger att man inte har råd att återställa änkepensionerna är det ju bara ett annat sätt att uttrycka att man har gjort en annorlunda prioritering. Man har tyckt att en rad andra saker har varit viktigare än att återställa änkepensionerna. Efter hård diskussion, bl.a. med statsministern här i kammaren, har vi lyckats få socialdemokraterna att retirera ett steg, och det har gällt de privata pensionsförsäkringarnas effekt på folkpensionsdelen i änkepensionen. Det var bra att detta skedde för dem som gynnades av den förändringen, och det var principiellt bra. Men man skall veta att detta var en mycket liten del av den totala besparingen, i storleksordningen någon procent av den stora besparingen. Besparingen kvarstår till ungefär 99 %. Ett av de partier som hårdast har kritiserat det här beslutet, förutom Folkpartiet, är Vänsterpartiet. Inte minst deras företrädare i socialförsäkringsutskottet, Ulla Hoffmann, har personligen kritiserat försämringen mycket hårt, i ungefär samma ordalag som bl.a. jag själv. Jag skall gärna erkänna att jag trodde att frågan om änkepensionerna skulle spela en betydande roll i de samtal som ägde rum efter valet mellan en socialdemokrati som hade försvagats kraftigt av valresultatet och ett vänsterparti som tyvärr hade gått fram. Jag trodde att den frågan skulle drivas med stor kraft av Vänsterpartiet. Det är möjligt att så har skett, men det har varit svårt att se för någon utomstående. I samband med den kritik som Vänsterpartiet har fått för att man inte mer kraftfullt har drivit änkepensionsfrågan efter valet, har man från partiets sida försökt förvirra diskussionen, försökt kasta sand i ögonen på dem som är intresserade av frågan. Det gäller inte minst Ulla Hoffmann personligen. I det nya pensionssystemet kommer det gamla systemet, med en i princip obeskattad folkpension, pensionstillskott och särskilda grundavdrag för pensionärer, att ersättas med en beskattad garantipension. Under hela arbetet med det nya pensionssystemet i den pensionsarbetsgrupp där bl.a. jag och Ulla Hoffmann ingick, och sedan dess i Genomförandegruppen, har det aldrig varit tal om att försämra för änkorna i samband med den övergången. Man har beställt en rent teknisk omräkning från det gamla systemet till det nya systemet. Helmer, har varit att åstadkomma en sådan teknisk förändring. I de rapporter som hon har gett inför det betänkande som kommer i slutet på januari månad nästa år, dvs. om sex sju veckor, är beskedet att hon försökt göra det och anser sig ha klarat av det. I den allmänna debatten, i radio och i tidningsartiklar, har Ulla Hoffmann för att avvända uppmärksamheten från Vänsterpartiets svaga agerande under hösten när det gäller änkepensionsfrågan försökt hävda att denna tekniska omräkning handlar om en försämring. Jag har därför, herr talman, en mycket direkt fråga till Ulla Hoffmann. Det vore bra om jag, kammaren och riksdagsprotokollet kunde få svaret. Är det så att det som nu äger rum i samband med den s.k. övergångsvisa garantipensionen fr.o.m. januari 2001 är en rent teknisk omräkning och att Ulla Hoffmann har haft helt fel i sina offentliga uttalanden?

Herr talman! När det gäller det nya pensionssystemet och det sätt som man där beräknar änkepensionerna på, finns det ingen automatik. Det nya pensionssystemet är inte automatiskt kopplat till att när det införs leder det till att änkepensionerna enligt övergångsreglerna kommer att förändras. Däremot vet vi att det kommer att ske med en viss automatik, genom den utredning som kallas Efterlevandepensionerna, anpassning till det reformerade pensionssystemet. Det kommer ändå att ske en likadan anpassning till det nya pensionssystemet med precis samma verkan. Jag menar att det inte går automatiskt, som jag sade i radio. Det är fel, och Bo Könberg har helt rätt. Men det är också det enda som är fel, därför att verkan kommer att bli precis likadan. Det som Bo Könberg säger är riktigt - hans historieskrivning är riktig. Vi har drivit det här i valrörelsen, och det gläder mig att vi får stå tillsammans med Folkpartiet och ta åt oss äran när det gäller att driva änkepensionsfrågan. Vid de samtal som ägde rum efter valet var inte Jag har redovisat att jag inte tror att Bo Könberg såg på TV i söndags när Birger Schlaug berättade att Miljöpartiet inte har drivit denna fråga i förhandlingarna. Jag har heller inte för avsikt att diskutera vilka frågor som drevs eller vem som sade vad. Det har jag försökt att undvika i den diskussion som har varit. Det har också gällt uttalanden kring änkepensionerna till medierna innan vi har slutjusterat. Jag ställde en fråga. Jag lade fram ett konkret förslag när vi diskuterade änkepensionerna, nämligen att vi skulle titta över inkomstbegreppet. Hur vi än vänder oss, om jag har förstått det hela rätt, kommer inkomstbegreppet att följa med in i det nya systemet för efterlevandepension. Bo Könberg, som sitter i genomförandegruppen, skulle kanske kunna svara på om det kan vara av intresse för Folkpartiet att titta över inkomstbegreppet både i nuvarande änkepensionssystem och i kommande.
Herr talman! Jag har också fått refererat vad Miljöpartiets talesman sade i TV i söndags. Jag har fått det från flera källor, och jag har ingen anledning att tro annat än att det tyvärr är så att Miljöpartiet fortsätter att vara negativt till att riva upp den olycksaliga och orättfärdiga besparingen i änkepensionssystemet. Men vår debatt gäller inte Miljöpartiet, Ulla Jag kan inte tvinga Ulla Hoffmann att säga mer om vad man har försökt göra under samtalen med regeringen, men det är bara att konstatera att det inte har blivit något resultat och att det möjligen kan bero på att man inte har drivit frågan tillräckligt. Vi som inte var med vid samtalen får gissa så gott vi kan. Jag tyckte nästan att jag fick ett ärligt svar av Ulla Hoffmann, nämligen att det hon har sagt i radion vid två tillfällen - varav ett, nämligen ett Klarspråksinlägg i förra veckan, var förberett - och i intervju med Norrskensflamman m.m. är fel. Jag uppskattar det erkännandet. Det är alltså som jag sade. Jag har hävdat att det som händer i januari 2001 är att de nuvarande reglerna, som ju innebär att ATP-delen i änkepensionen räknas av på pensionstillskottet och det särskilda grundavdraget tekniskt sett överförs till det nya systemet. Det är bra att detta har klargjorts. Sedan kan man diskutera om man vill ha de reglerna eller inte, men det har mig veterligen Ulla Hoffmann och hennes parti inte gjort. Det kom inga 1994 där man sade att man vill ändra på det. Det äger rum en teknisk förändring. Ulla Hoffmann har olyckligt använt det för att avvärja debatten från hennes eget och hennes partis agerande i änkepensionsfrågan. Hon har nu meddelat att det är fel. Jag nöjer mig med det.
Herr talman! Jag har lagt fram ett konstruktivt förslag här i kammaren i dag för att försöka nå en enighet. Vad som sades under samtalen kommer vi inte att få veta. Det tänker jag för den delen heller inte stå i kammaren och berätta. Jag fick inget svar. Är Bo Könberg intresserad av att diskutera det inkomstbegrepp som gäller för änkepensionerna och övergångsreglerna i detta system och även i det kommande systemet? Det är den ena saken. Jag blev heller inte riktigt klok på vad Bo Könberg talade om på slutet. Det jag sade i radion i en debatt med Rose-Marie Frebran var att systemet kommer att rivas upp år 2001 vad vi än gör, med tanke på det nya pensionssystemet. Jag hävdade att det fanns en automatik och att änkepensionerna enligt övergångsreglerna kommer att förändras automatiskt därför att vi får ett nytt pensionssystem. Där säger jag att jag har fel, men jag säger inte att jag har fel när det gäller anpassningen av änkepensionerna enligt övergångsreglerna till det nya pensionssystemet. Jag tycker att det framgår ganska klart t.ex. i Från Riksdag och Departement. Man säger att villkoren kommer att försämras ytterligare t.ex. för dem som blir änkor enligt tre olika regler. Det blir svårt att räkna ut vad det kommer att innebära för änkorna eftersom reglerna är så krångliga.

Herr talman! Det är alltid tråkigt när man tror att man har mött en medmänniska som har ångrat sig och har glatt sig över detta och sedan uppfattar att det kanske inte var så fullt ut. Jag skall därför upprepa mig en gång till. Vi har ett system sedan länge, som Ulla Hoffmann mig veterligen aldrig har protesterat emot, som innebär att ATP:n, vare sig det är vanlig ATP eller änke-ATP, påverkar det s.k. pensionstillskottet och det särskilda grundavdraget. I den pensionsarbetsgrupp som Ulla Hoffmann och jag tillsammans har suttit i har vi beställt en teknisk omräkning till det nya systemet i januari 2001 - helt utan avsikt att detta skall påverka pensionerna negativt. Ulla Hoffmann har påstått motsatsen i medierna. Jag vill återigen få klarlagt om hon tar tillbaka det eller inte.

Herr talman! Som drygt två månader gammal riksdagsledamot måste jag säga att det är lite svårt att hänga med när man pratar om att den eller den sade si eller så eller att den eller den röstade si eller så. I och med att jag stod på listan för att komma in i riksdagen försökte jag visserligen hänga med lite, men det är svårt att hänga med i alla detaljer. De blir lite konstiga. Jag vill försöka se framåt. Jag har också lite svårt för de pronomen som används i talen. Det har talats om "de fattiga" och "de gamla". Vi ledamöter kan inte säga "vi fattiga". Det kan vi inte göra. Men i alla fall jag är ganska gammal. Många av oss kan säga "vi gamla". Väldigt många av oss kommer att bli äldre. Hur vi använder pronomen här i riksdagen är någonting som jag vill försöka tänka på. Herr talman! I samband med diskussionen om utgiftsområde 10 tog jag upp vad vi i Miljöpartiet anser om generella system, solidaritet och principen om grundtrygghet. Samma sak gäller vår syn på ålderspensionssystemet. system skall ersättas av ett nytt reformerat system. Då tycker jag att vi bör rikta in oss på att förbättra det redan beslutade systemet. Då är en viktig faktor garantipensionens indexreglering. Grundskyddet bör enligt vår mening räknas upp i takt med den allmänna löneutvecklingen för de förvärvsarbetande. I det redan beslutade systemet kommer den inkomstgrundade pensionen att följa den allmänna löneutvecklingen, medan garantipensionen kommer att följa prisutvecklingen. Detta gör att de flesta låg och medelavlönade som får pension till stor del av garantipensionen kommer att halka efter människor med högre inkomster ytterligare. Nu sade jag "de lågavlönade". Jag får tänka mig för. Vi får hjälpas åt att tänka. Jag vill också uppmärksamma hur man arbetat fram exemplen på hur pensionen skall fungera i framtiden. Man har nämligen använt sig av en teoretisk bild av personer som inträtt tidigt på arbetsmarknaden och sedan arbetat till 65-årsdagen. Men hur många av de människor detta system berör kommer verkligen att ha levt så? Borde inte verkligheten, med perioder av bl.a. arbetslöshet, deltidsarbete och hemmavarande med barn, vara relevant? Dessutom är genomsnittsåldern för pension inom vissa grupper 58,7 år! Människors livsarbetstid är mycket osäker och består av alltfler luckor. Tydligast blir situationen för kvinnor i lågavlönade yrken. Med en grundpension enligt Miljöpartiets modell skulle det vara lika för alla - 7 300 kr i månaden efter skatt plus ett hyresbidrag för den som har mer än 2 200 kr i månaden i hyra. Personer som har höga inkomster har ju möjlighet att själva ordna sin pension genom privata försäkringar. Personer med låga inkomster behöver inte bestraffas ytterligare genom att tvingas till en pension som är så låg att den inte går att leva på utan att pensionären tvingas bli socialbidragstagare. Dessutom är det nya systemet tekniskt väldigt komplicerat. Det medför en dyr administration och är svårt att förstå. Vi som var på Riksförsäkringsverket och fick höra redogörelsen för hur man skall informera om det nya systemet fick veta att det är en enorm apparat och att det kommer att kosta mycket pengar. Vi anser att det vore av vikt att utvärdera vilka konsekvenser inkomstprövningen av efterlevandepensioner fått för enskilda individer. Utifrån kunskap om detta är vi beredda att göra justeringar i inkomstprövningen. En sådan justering är om förmögenhet i hus skall beskattas. I avvaktan på resultatet av en sådan utvärdering vill Miljöpartiet reservera 50 miljoner kronor för år 2000 och 50 miljoner kronor för år 2001. Det är inte mycket, men vi vill också avvakta utredningen om hur detta har slagit mot änkor. Beträffande änkor kan jag förresten säga vi, eftersom jag själv är änka - detta apropå pronomen. Vi har inga yrkanden och inga reservationer för budgetåret 1999. Tack, herr talman!

Herr talman! I dag känns det trevligt att stå här i talarstolen. Vi har nu lagt en mandatperiod bakom oss som har varit smärtsam på många sätt. Under förra perioden gick arbetet ut på att sanera ekonomin och få Sverige på fötter, om uttrycket tillåts. Det var vanliga människor som drabbades av de besparingar vi tvingades att göra. Nu när det arbetet är klart kan vi se på vilka möjligheter som den förändrade situationen ger. Därför kan vi i dag lägga fram förslag som gör att de som haft det svårast under saneringen är de som först skall komma i fråga när det finns någonting att fördela. På utgiftsområde 11 sker det en hel del förbättringar som det känns väldigt bra att få genomföra. Vi socialdemokrater anser att omsorgen om äldre är ett av de viktigaste välfärdspolitiska målen. Att ge de äldre en ekonomisk trygghet som tillgodoser ett rimligt och grundläggande konsumtionsbehov och tillgång till bostad med tillfredsställande standard är av mycket stor vikt. Regeringen har tagit initiativ till flera utredningar och studier för att bättre informera sig om de äldres situation i Sverige, speciellt efter 90-talets lågkonjunktur. Det är även viktigt att regeringen har regelbundna möten och träffar med företrädare för pensionärerna. En av de förbättringar som genomförs på området och som berör alla pensionärer är att pensionerna skall räknas upp utan den tidigare reduceringen av basbeloppet, eller prisbasbeloppet som det fortsättningsvis skall heta från nästa år. Full uppräkning skall ske redan från kommande årsskifte. Det här är någonting som pensionärsorganisationerna gläder sig över. Herr talman! Jag kommer att kommentera en del av de motioner som har lagts fram på respektive område. När det gäller bostadsbidraget till pensionärer höjer vi det med 5 procentenheter, från en kompensationsgrad på 85 % till 90 % av bostadskostnaden. Dessutom får de kommuner som så önskar fortsätta att betala ut kompletterande bostadstillägg under de två närmaste åren. Centerpartiet avvisar denna höjning och vill i stället höja pensionstillskottet med 200 kr i månaden. Samtidigt som man i motionen säger att man värnar de sämst ställda pensionärerna vill man minska anslaget med drygt en halv miljard. Kd är inne på samma linje och avstyrker höjningen av bostadstillägget till pensionärerna till förmån för ett höjt pensionstillskott. De kvinnor som varit ute i förvärvslivet i mindre omfattning men ändå hunnit få lite ATP kommer att få mindre nytta av ett höjt pensionstillskott. I klartext innebär detta att pensionärerna får ut mer av en höjning av bostadstillägget än av en höjning av pensionstillskottet. Flera borgerliga partier vill även undanta fritidsfastigheter när det gäller beräkningen av underlaget för bostadstillägget. I inkomstunderlaget för prövning av bostadstillägg ingår inkomst av tjänstepension, annan inkomst och avkastning av förmögenhet. De människor som har placerat pengar i en fritidsfastighet har naturligtvis en tillgång på samma sätt som bankmedel eller aktier. Möjligen är det enklare att snabbt avveckla aktier än att avveckla sin fritidsbostad. Fritidsfastigheter har också alltid varit med i underlaget för beräkning av bostadstillägg, med undantag för ett antal år under 90-talet. Jag vill också erinra om att utskottet tidigare har uttalat behovet av en analys som tar sikte på levnadsnivån för hela pensionärskollektivet. Detta har tidigare getts regeringen till känna. En redovisning kommer att lämnas av SCB vid kommande årsskifte. Herr talman! Efterlevandepensionerna är en fråga som det har förts debatt om. Speciellt änkepensionen har varit föremål för uppmärksamhet. En rad förbättringar har gjorts för änkepensionärerna. Bl.a. undantogs privata pensionsförsäkringar från inkomstunderlaget innan inkomstprövning skedde av folkpensionsdelen. Änkepensionen påverkas även av att reduceringen av prisbasbeloppet upphör. Dessutom påverkas änkepensionen av att bostadsbidraget till pensionärer ökar från årsskiftet. När det gäller efterlevandepensionen vill jag erinra om att en utredning är gjord och att en proposition kommer att läggas fram under våren 1999. Man kan tycka att de nuvarande sex månaderna för omställningspension är en kort tid. Det tycker jag personligen också. Jag hoppas att regeringen kommer med ett förslag till förlängning av omställningspensionen i den proposition som skall lämnas senare i vår. När det gäller änkepensionen avvecklades den redan från 1990, men med de omfattande övergångsbestämmelser som finns kan den gälla ytterligare 30 år eller mer. Änkepensionen ersattes av en omställningspension som är lika för kvinnor och män. Flera borgerliga partier vill återställa änkepensionen. De utredningar som gjorts visar trots allt att inkomstprövningen i största utsträckningen berört kvinnor med god ekonomi. Under den debatt som förevarit har exempel framförts som inte har någon relevans i verkligheten. Kd säger sig värna den ekonomiskt svaga människan, men man vill inte höja bostadstillägget för de sämst ställda. Däremot satsar man 1 miljard kronor på att återställa änkepensionen till dess ursprungliga form, vilket gynnar de personer som har sådana inkomster att ett bostadsbidrag aldrig skulle bli aktuellt. 1997 med 64 miljoner, och för 1998 beräknas underskridandet till 76 miljoner. Den största anledningen till underskridandet är att kvinnor som kollektiv hade större förmögenhet än vad som beräknades när inkomstprövningen infördes. Herr talman! Frågan om de äldre invandrarnas ekonomiska situation har varit aktuell i utskottet under ett antal år, senast i betänkandet 1997/98:SfU13. Utskottet har understrukit vikten av att frågan får en lösning. Regeringen har även i tilläggsdirektiv till utredningen om socialtjänstlagen gett uppdraget att forma ett förslag till lösning. Utredningen skall lämna sitt slutbetänkande senast den Vänsterpartiet har en motion angående utbyte av månatliga livräntor mot engångsbelopp. En reducering sker fortsättningsvis varje månad under hela livstiden. Det kan innebära att det kan bli en större återbetalning om man lever längre än medellivslängden. Jag vill framhålla att det är livräntetagaren själv som begär att få ut livräntan i ett engångsbelopp. Vill man vara säker på att få ut rätt belopp bör man ta ut livräntan varje månad. Berörda personer har säkerligen goda skäl att ansöka om engångsbelopp, och då kan konsekvensen bli att återbetalningen kan bli högre än engångsbeloppet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! När det gäller frågan om änkepensionerna gav Lennart Klockare en beskrivning som visar att det inte var så allvarligt, att det framför allt gällde rika änkor, att de hade större förmögenheter än man hade prognostiserat etc. Sanningen bakom det hela är att det fanns en bred politisk uppgörelse i utskottet och i riksdagen i slutet av 80-talet om hur vi skulle ha det många decennier framåt i tiden med änkepensionen. Man gjorde en stor förändring i princip, men man hade mycket långa övergångsregler. Hela det upplägget bröts av den uppgörelse som Socialdemokraterna, Centerpartiet och såvitt jag förstår Miljöpartiet träffade häromåret när man med kort varsel införde den nya principen. Två forskare på det här området med stark anknytning till svensk socialdemokrati, Joakim Palme och Irene Wennemo, har i en skrift utgiven av departementen beskrivit änkepensionsförändringen som det främsta brottet mot den svenska välfärdstraditionen av de socialförsäkringsförändringar som har ägt rum. Det vore intressant att höra Lennart Klockares synpunkt på detta. Lennart Klockare nämnde i sitt anförande att det har skett en rad förbättringar. Jag tror att jag antecknade rätt, en rad förbättringar för änkorna. Det exempel han nämnde var att de privata pensionsförsäkringarna inte längre räknas in, efter häftiga attacker från oppositionens och bl.a. min sida. Det är sant att den förändringen har ägt rum, att man inte räknar in även dem. Det är såvitt jag förstår en hundradel av besparingen. Är det detta som Lennart Klockare menar med att det har skett en rad förbättringar för änkorna?
Herr talman! Nej, Bo Könberg, jag tycker naturligtvis att de förändringar som är gjorda i änkepensionen har varit stora, och många har blivit av med en hel del pengar. Det är bara att konstatera fakta, så är fallet. Men att den här åtgärden över huvud taget vidtogs vid det tillfället berodde på att vi skulle sanera ekonomin och, som jag sade i mitt anförande, få landet på fötter. Det har vi faktiskt gjort nu. När Bo Könberg tar upp frågan om förbättringar pekar han på en del. Men jag sade dessutom, Bo Könberg, att höjt bostadstillägg till pensionärerna också bidrar till att änkorna kommer att få en högre änkepension. Den andra delen är att man har tagit bort reduceringen av basbeloppet innan man räknar ut pensionerna. Det gynnar också änkepensionen.
Herr talman! Om man ändrar reglerna för bostadstillägg eller ändrar reglerna för basbelopp från 98 % till 100 % vore det väl konstigt om det inte också påverkade änkorna. Övervägde ni inom socialdemokratin alternativet att de här två förändringarna inte skulle gälla änkorna? Så hoppas jag att det inte var. Till sist frågan om att detta genomfördes för att få Sveriges ekonomi på fötter. Finns det någon annan grupp, några andra individer som ekonomiskt har drabbats lika hårt som änkorna? När socialdemokraterna föreslog återställare på återställare inför valrörelsen 1998, vad var det som gjorde att änkorna aldrig fanns med?
Herr talman! Frågan gällde om vi skulle ha tänkt oss att de två procentens reducering inte skulle gälla änkorna. En sådan diskussion har vi självklart aldrig fört. Det är klart att de skall påverkas i positiv riktning när vi höjer bostadstillägget. Det är en självklarhet. Den sista frågan tappade jag tyvärr bort. Bo Könberg får gärna, om han kan, upprepa den.

Fru talman! Lennart Klockare började tala ekonomi. Det gör mig lite förvånad och lite rädd. Man skall vara försiktig. Vi fick skriva ned våra tillväxtprognoser häromdagen. Vår ekonomi och Europas ekonomi är bräcklig. Världens ekonomi är bräcklig. Därför skall vi alltid tala med små bokstäver. Efterlevandepensionerna har varit principiellt misshandlade ända sedan 80-talet. Man gick in och gjorde ändringar med retroaktivitet. Sådant skall inte ske. Det man gör framåt kan man göra, men inte bakåt. Det var en i stort sett enig utredning som ville jämställa kvinnor och män. Man sade att man hade uppnått inkomstjämställdhet. Det var bara det att verkligheten inte såg sådan ut. Vi var faktiskt väldigt få här i riksdagen som motsatte oss detta till att börja med. Man skapade övergångsregler, men resultatet blev inte helt bra. Man fick faktiskt in ett prejudikat, som man har använt 1997, som jag sade tidigare. Det var snabbheten. Vi fick mycket försämrade effekter för en stor grupp, och vi fick förtidspensioner i stället för änkepensioner. Ekonomiskt var det inte en särskilt vettig lösning heller. Jag får lov att säga att vi måste sätta oss ned och försöka göra något bättre i framtiden. Jag skulle inte våga uttala mig om en 700 sidor lång utredning innan jag har penetrerat den ned till sista kommatecknet.
Fru talman! Margit tar upp frågan om ekonomi och att det inte är så bra att prata om ekonomi. Men, Margit Gennser, vi kan väl ändå vara överens om att det ekonomiska läget i det här landet är betydligt bättre nu än 1994. Eljest skulle vi inte kunna vidta de offensiva åtgärderna att höja bostadsbidragen och ta bort reduceringen av basbeloppet, som ni införde under er regeringsperiod i början av 90-talet. Det är klart att vi har en betydligt bättre ekonomi, Margit. Det tycker jag att Margit också kunde vara ärlig och erkänna.
Fru talman! Jag vill göra ett litet påpekande som visar hur svårt det är att jämföra det ena året med det andra. Först och främst har vi haft något slags konjunkturuppgång. Sedan skall vi titta närmare på det som var ett av de stora problemen. Det var bankkrisen, som började redan 1990, nästan 1989. Under de borgerliga åren fick man faktiskt avsätta 65 miljarder. Men i slutändan har det bara kostat 35 miljarder, så vi har fått igen en del. Jag tycker att vi för de där jämförelserna behöver mer tid, och vi behöver göra dem mer nyanserade. Det behöver vi inte bråka om. Men jag säger att vi måste vara försiktiga inför framtiden. Den ser inte särskilt ljus ut. Då måste vi genomföra en del reformer som kanske kan tyckas alltför radikala för en del.
Fru talman! Jag begärde bara att Margit Gennser, eftersom hon tog upp ekonomifrågan, skulle kunna säga: Javisst är ekonomin bättre i landet i dag än 1994. Det hade varit välgörande.
Fru talman! Det är märkligt att Lennart Klockare tar upp samtal om de rika änkorna. Den gruppen skulle vi egentligen kunna lämna, för de får varken tillgång till pensionstillskottet eller några bostadsbidrag. Jag skulle dock vilja ställa två frågor till Lennart Klockare. Hur skall de fattiga änkorna, det finns de facto sådana, bära sig åt om de konkret vill höja sin levnadsstandard? Lennart Klockare säger att regeringen nu har höjt bostadsbidragsdelen från 85 % till 90 %. Men mig veterligt följer ofta de här bidragen bostadskostnadsdelen. Det ger realt sett inga extra pengar i börsen, vilket kanske är huvudsyftet. Anser Lennart Klockare att en pensionär med låg eller ingen ATP får, när hyran och bostadsbidraget höjs, ett högre netto i börsen, eller kommer denna pensionär - änkan - att fortsättningsvis leva på samma eller lägre ekonomiska nivå?
Fru talman! Ett höjt bostadstillägg till pensionärerna, Kenneth Lantz, innebär de facto att änkepensionen reduceras från en högre nivå. Först skall bostadsbidraget vara uträknat. Den inkomst som ligger över rätten till bostadsbidrag kommer änkorna till del i den delen. Kenneth Lantz förespråkar i stället att införa pensionstillskott. Det innebär att pensionstillskottet reduceras krona för krona. Det sker inte med bostadsbidraget, eftersom bostadsbidraget reduceras med 35
Fru talman! Jag vill hänga fast vid frågan ett tag till. Låt vara att det blir en reduktion på bostadsbidragsdelen. Men de vill de facto ha mer pengar i börsen. Det måste väl ändå ligga i regeringens och Socialdemokraternas intresse att förse änkorna med en realt bättre ekonomisk levnadsstandard. Hur skall den personen bära sig åt? Jag har min egen mor som exempel. Hon får i stort sett ingen ATP. Hur skall hon bära sig åt för att få bättre levnadsstandard? Om hon byter till en billigare bostad sjunker också bostadsbidraget. Därmed får hon inte mer pengar i börsen. Med ett högre pensionstillskott skulle hon realt sett kunna få möjlighet till en bättre ekonomisk levnadsstandard. Har Lennart
Fru talman! Vi kan börja med Kenneth Lantz mor. Hon har liten ATP. Med en låg ATP skulle hon förmodligen inte drabbas av någon reducering av folkpensionsdelen. Då finns det andra inkomster som gör att den totala inkomstnivån blir så pass hög att det blir en reducering. Byter jag till en billigare bostad får jag mer i börsen än om jag har en dyrare bostad. Det är inte lönsamt att ha en dyrare bostad. Man kompenseras inte fullt ut för den delen. Vill man ha mer pengar i börsen skall man byta bostad - om det är det alternativ som står till buds.

Fru talman! Jag är glad att jag i mitt premiäranförande i kammaren får tala om en så viktig fråga som statens stöd till barnfamiljerna. Det är inte bara så att jag själv befinner mig i den situationen med flera minderåriga barn utan därför att jag mött så många andra människors erfarenheter av det system som råder i dag. Inom familjeområdet har vi ett hopplöst föråldrat system som inte verkar i den verklighet som barnfamiljerna lever i. Systemen som helhet lever inte ens upp till målen att det skall "gynna de som behöver det bäst", som det står på så många ställen i regeringens proposition. Moderna svenska familjer lever inte i ett homogent industrisamhälle där politikens pekfinger är det som kan fungera bra. I dagens system är inte heller föräldrarna ansedda som myndiga att ta ansvar för sina egna och sina barns liv. De allra flesta familjerna är instängda och beroende av de bidragssystem som står till buds därför att de inte har tillräckligt kvar i plånboken när skatterna är dragna. Det är dags att myndigförklara barnfamiljerna. Gjorde vi det skulle samhället kunna ägna sina krafter åt dem som "behöver det bäst". Som tidigare påtalats går endast en marginell andel av samhällets stöd till de riktigt fattiga. Resten går till oss många andra. Jag påminns dagligen om detta, och jag blir arg och ledsen. Dessutom blir jag skamsen. Vi moderater önskar en helt annan inriktning på familjepolitiken. Vi vet att de allra flesta föräldrar klarar av att sköta sig själva och sina barns försörjning och tillsyn. Vi vill styra över statens stöd till barnfamiljerna från utdelande av bidrag som gör människor beroende av statens välvilja för sin försörjning till att ge möjligheter till avdrag och subventioner för sådant som är angeläget för dessa människor. Vi vill ge människor möjlighet att ha avgörandet i sin egen hand. Det var intressant att höra Margit Gennsers exempel på sysselsättningsfrekvensen, jämförande siffror mellan USA och Sverige. De stämmer bra in på barnfamiljerna. Vi vill att staten starkt skall stötta dem som väljer att sätta barn till världen. Det är viktigt och värdefullt för samhället också på kort sikt men framför allt på lång sikt att det föds många barn i det här landet. En avgörande förutsättning för att man skall skaffa barn är att man känner trygghet i att man kan klara av att försörja ett barn såväl som en hel barnaskara. Jag tror inte att det behövs utredningar för att komma fram till detta enkla faktum, som vilken husmor eller för den delen husfar kan tala om. Om människor inte känner att de har en lön som de själva kan leva på, hur skall de då kunna känna sig motiverade att kasta sig in i det högriskprojekt som barnafödandet faktiskt är? Statens stöd till barnfamiljerna skall inte vara styrande och kontrollerande utan skall vara ett stöd för att hjälpa till under de år då familjens ekonomi, och inte bara ekonomin, är som mest sårbar. Det måste vara system som är flexibla för att kunna passa många olika familjekonstellationer, levnadsbetingelser och arbetsvillkor. För det är så verkligheten för barnfamiljerna ser ut i dag. Fru talman! För det första måste vi få ett skattesystem som är baserat på bärkraft och försörjningsbörda. Många duktiga moderater har talat om detta i tidigare debatter. Jag skall inte orda mer om det. För det andra har vi inom socialförsäkringsområdet föreslagit ett nytt grundavdrag på 10 000 kr per barn och år, återinförande av vårdnadsbidraget samt avdragsmöjligheter för styrkta barnomsorgskostnader. För det tredje, och det anknyter till barnomsorgen, har vi förslag om att lagstadga rätten till och skyddet för alternativa barnomsorgsformer. Detta syftar till att en gång för alla likställa de alternativa barnomsorgsformerna med de kommunala. Dessa förslag syftar till att öka valmöjligheterna och tryggheten för barnfamiljerna att efter eget huvud kunna ta ansvar för hur barnen skall tas om hand på bästa sätt efter familjens behov i olika skeden av barnens och föräldrarnas liv. Återigen är det centrala att familjen skall bestämma, inte staten eller kommunen. Det är bara därför att familjen vet bäst vilka behov den enskilda familjen har. Fru talman! Vi avvisar förslaget om höjt barnbidrag från år 2000. I stället föreslår vi att det tidigare nämnda grundavdraget på 10 000 kr per barn och år införs. Då vårt förslag inte tar hänsyn till antalet barn accepterar vi förslaget att höja flerbarnstillägget. Fru talman! När det gäller barnbidragen avvisar vi förslaget om höjt barnbidrag fr.o.m. år 2000. I stället föreslår vi det tidigare nämnda grundavdraget på 10 000 kr per barn och år. Då vårt förslag inte tar hänsyn till antalet barn accepterar vi förslaget att höja flerbarnstillägget. Vårt förslag innebär en bättre ekonomisk situation för barnfamiljer än regeringens förslag, och det behöver väldigt många barnfamiljer. Ett mycket skrämmande exempel på barnfamiljernas bräckliga situation i dag är det beslut som regeringen fattade inför midsommarhelgen i somras om att betala ut barnbidraget två dagar tidigare därför att det annars fanns risk för att många inte hade råd att köpa mat. För att komma till rätta med denna absurda situation med så små ekonomiska marginaler för så många människor måste beskattningen av barnfamiljerna sänkas. Inte i något annat land utsätts barnfamiljer för så höga skatter som i Sverige. Inte i något annat land är barnfamiljer, oavsett om de drabbats av arbetslöshet eller ej, så beroende av politiska beslut om bidrag som i vårt land. Nu är socialförsäkringsministern tyvärr inte kvar här. Det tycker jag är väldigt synd, för hon skulle annars kunnat få svara på en väldigt aktuell fråga. Jag hoppas att det är någon annan företrädare som kan svara på denna fråga som gäller barnbidragen. Jag undrar hur de nya nedskrivna ekonomiska bedömningarna påverkar förslagen om höjda barnbidrag, som regeringen föreslår för åren 2000 och 2001. Det är väl inte så att dessa förslag nu håller på att gå samma öde till mötes som valrörelsens förslag om maxtaxa i barnomsorgen, eller? Fru talman! När det gäller föräldraförsäkringen föreslår vi en återgång till den nivå som gällde före den 1 januari 1998. Med våra förslag till skattelättnader för barnfamiljer kan vi återgå till en 75-procentig ersättningsnivå i föräldraförsäkringen, då man får mera kvar i plånboken när skatten är dragen och inte blir så beroende av bidragsnivåer som i dag. Vår uppfattning stöds också i ESO-rapporten Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa, som kom 1996. Vi moderater önskar ett skattesystem och en socialförsäkring som är överblickbara, tydliga och så enkla som möjligt. Innan vi har något sådant vill vi föreslå förenklingar inom det rådande systemet. Därför vill vi lägga samman havandeskapspenningen med sjukförsäkringen och samtidigt göra det tydligare i lagstiftningen att man kan använda föräldraförsäkringen mer flexibelt än i dag. När det gäller underhållsstödet har vi inte lagt fram någon reservation. Men vi har, precis som utskottet, många synpunkter på konstruktionen av detta stöd när det gäller barn som har särlevande föräldrar. De synpunkter som regeringen anför mot förändringar av systemet är betecknande för den socialdemokratiska synen att det är människan som skall inrätta sig i systemet och inte tvärtom. Staten bidrar tyvärr här aktivt till att öka den ekonomiska utslagningen av personer i yrkesaktiv ålder, och det är inte acceptabelt. Nu pågår en utvärdering av underhållsstödet. Vi moderater kommer noga att följa hur regeringen tänker hantera frågan. Fru talman! Till sist vill jag påtala att familjen är en av samhällets verkliga grundstenar. Vi moderater anser att föräldrar som uppfostrar sina barn och ger dem en trygg start i livet gör en i högsta grad samhällsnyttig insats. Det är viktigt att staten inte lägger sig i hur familjen värderar och planerar sin tillvaro. Den svenska modellen är rigid i sin utformning och döv för den enskilda familjens vilja. Vi anser att politiskt utformade bidragssystem skall vara neutrala och inte innefatta någon form av styrning. Politikernas roll, vår roll, inom detta område måste vara att inspirera - inte att dirigera.